Herr talman! För den som i mer än 40 år har ägnat sig åt sjukvård är det ofrånkomligt att också se litet historiskt på den här frågan. Det här problemet är ett utflöde av Sven Asplings på sin tid överraskande utspel med sjukronorsreformen och totallön för sjukhusanställda läkare. Detta ledde till att den öppenvårdsverksamhet på sjukförsäkringens villkor som dittills bedrevs av sjukhusens läkare på sjukhusen reglerades på ett sådant sätt att läkarnas organisationer tvangs att svara med kravet på att mot en reglerad lön måste ställas en reglerad arbetstid. För en verksamhet som måste fungera alla veckans 168 timmar medförde detta ett oerhört komplicerat schemaläggningsarbete, som nyligen har drivits till komplett galenskap inom Spri, men också till att läkare tvangs att ägna mycket mer av sin vecka åt fritid, vilket för många energiska och engagerade och av sina uppgifter intresserade personer upplevdes som mer eller mindre orimligt. Detta är orsaken till att så många läkare mer eller mindre tvingats att finna andra former för att ägna sig åt sjukvård även utanför det sjukhus där de är anställda — därav utvecklingen på fritidspraktikerområdet. Detta är alltså ett problem som har skapats av socialdemokratiska statsråd i socialdepartementet. Det är också detta organiserade underutnyttjande av läkararbetskraften som i sin tur underhållit en medveten överproduktion av läkare, något som man nu äntligen, men på tok för sent, har insett och som föranlett abrupta och drastiska förslag om nedläggningar av utbildning av läkare liksom av tandläkare. Med hänsyn till att vi får en proposition i frågan nästa vecka, anser jag mig inte böra säga mer i saken nu. Regeringens sätt att lägga fram propositioner långt in i april är en osed, och jag vill hoppas att riksdagen lägger den här propositionen på is över sommaren. Under tiden kanske förnuftiga personer kan se över hela den här frågan. Det är mycket olyckligt med den polarisering som under de senaste decennierna vuxit fram mellan vissa politiker och läkarnas organisationer. Före den s.k. sjukronorsreformen fanns det ett gott samarbete mellan dessa båda parter. Jag undrar om det inte vore på tiden att man försökte finna en väg tillbaka till mera konstruktiva samarbetsformer.

Herr talman! Karin Ahrland säger inledningsvis att hon vill se till patienternas behov, patienternas bästa. Jag tror att vi alla är besjälade av det. Enligt den hälsooch sjukvårdslag som Karin Ahrland har varit med och skrivit propositionen till har också landstingen en skyldighet att se till att alla människor i det här landet får en god hälsooch sjukvård. Man borde ha resonerat med Läkarförbundet, säger Karin Ahrland. Karin Ahrland vet lika väl som jag att det varje år försiggår förhandlingar mellan staten och Landstingsförbundet om de ekonomiska förutsättningar som skall gälla för kommande år. Nu slöts ett avtal för två år. I den överenskommelse och det avtal som nu har slutits står det beträffande reglerna för privatpraktiserande läkare, både heltidspraktiserande läkare och fritidspraktiker, att man förutsätter att det skall ske överläggningar mellan Landstingsförbundet och Läkarförbundet om det principiella innehållet. Karin Ahrland tar sedan upp frågan om remiss. Karin Ahrland, jag upptäckte inte att den borgerliga regeringen skickade ut överenskommelser, som gav landstingen rätt att införa differentierade vårdavgifter, på remiss. Om det sluts ett avtal mellan två parter är det inte en statlig utredning, Karin Ahrland. Sådana skickar man på remiss. Avtal undertecknas av två eller flera parter. I det här fallet är det riksdagen som, när avtalet är infört i propositionen, skall ta ställning till de förslag som man har kommit fram till. Att jag inte vill diskutera frågan om fri etableringsrätt beror på att det inte finns något förslag om någon form av etableringskontroll. Karin Ahrland frågar om allt är fel som har sagts i tidningarna. Svaret blir: Nej, inte allt, men väldigt mycket. Det förhåller sig nämligen på det sättet, Karin Ahrland, att de heltidspraktikserande läkare som i dag finns — det gäller 610 läkare, och antalet har faktiskt ökat något sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde — får fortsätta med sin verksamhet precis som förut. De skall sluta samverkansavtal med landstingen, men de får, som sagt, fortsätta med sin verksamhet. När det gäller nytillträdande läkare erfordras tillstyrkan av landstingen innan anslutning sker till den allmänna försäkringen. I fråga om Norrlandslänen gäller inte ens den skyldigheten. Jag tror att Norrlandslänen verkligen hälsar de heltidspraktiserande läkarna välkomna. De kan etablera sig i Sorsele, Storuman, Strömsund och på alla orter där man — det finns påtagliga bevis för detta — inte har några läkare. Beträffande övertagande av praktik råder, på försök, full frihet under åren 1985 och 1986. Sedan får vi avvakta nya beslut och regler. Även jag anser att privat verksamhet är bra. Jag har inget emot att antalet heltidspraktikserande läkare ökar. Dessa läkare utgör en liten andel av vår sjukvård. Jag tror att vi alla är överens om att det är den offentliga sjukvården som skall vara basen för hälsooch sjukvården här i landet. Vidare uttalar sig Karin Ahrland med anledning av vad landstingsrådet Mary Frank sade i TV i går. Det gäller tydligen ett erbjudande om att läkarna skall ställa upp en månad i taget. Mary Frank sade, om jag hörde rätt, att det inte är bra för patienterna. Jag håller med Karin Ahrland om att utgångspunkten är patienternas bästa. Men Mary Frank sade också att Läkarförbundets åtgärder och snabbt uppkomna intresse för att lösa problemen inte utgjorde något alternativ till Dagmargruppens förslag. Karin Ahrland citerar ur den proposition som hon själv skrivit under. Även jag vill citera vad Karin Ahrland där sagt. Beträffande hälsooch sjukvårdsplaneringen sägs följande: ”Planeringen bör utgå från primärvården med hänsyn till att den utgör basen i hälsooch sjukvårdsorganisationen med särskilt ansvar för åtgärder i syfte att främja befolkningens hälsa.

Karin Ahrland säger i slutet av sitt inlägg att hon anser att ersättning, i vanlig ordning, skall utgå till fritidspraktikerna. Hon kan emellertid tänka sig att diskutera utformningen härvidlag. Enligt Karin Ahrland är det orimligt att stoppa fritidspraktikerna. Men det är inte fråga om att stoppa dem. Förändringen ligger däri att diskussionen får föras med huvudarbetsgivaren. Det är via landstingen som fritidspraktikerna skall få sin ersättning. Jag vill anföra ett citat till av Karin Ahrland. Det gäller fritidspraktikerna. Vi hade en debatt här i kammaren den 19 januari 1984 om dessa frågor.

Borde vi inte i patienternas intresse ta upp en debatt om den saken också, för att patienterna skall få en god vård?” Även på den punkten, Karin Ahrland, tror jag att den här överenskommelsen tillgodoser vad Karin Ahrland är ute efter.

Herr talman! Det är roligt att Gertrud Sigurdsen har citerat mig så flitigt och läst på vad jag själv har skrivit och sagt. Ibland har hon uppfattat mig rätt, ibland har hon kanske försökt vränga något på argumenten. För att börja med det senaste: När jag då beklagade att vi inte över huvud taget debatterade den tid som fritidspraktiker skulle arbeta, var det därför att jagprecis som jag har sagt i interpellationen nu — är öppen för en debatt om detta för patienternas bästa. Men det är absolut något helt annat än att överlåta till landstingen att bestämma ifall någon får öppna en praktik eller inte. Gertrud Sigurdsen sade också, med anledning av vad som står i propositionen, att totalplaneringen skall skötas av landstingen och att de nu kan träffa avtal med vilken praktiker som helst. Men det är så — och det tror jag att Gertrud Sigurdsen vet — att det finns olika politiska majoriteter i olika landsting i Sverige. Det finns en oerhört negativ inställning i vissa socialde mokratiskt styrda landsting, och då kan man där rimligen använda sin politiska ställning så att man bara säger nej — och det är detta som jag inte vill vara med om. Jag tycker att den som vill jobba och sköta patienter skall få göra det. Jag påpekade att den här frågan inte har varit ute på remiss, och statsrådet sade att det inte var något remissförfarande inför dessa avtal förr i tiden. Nej, men vi försökte inte, som sker nu, ändra på hela försäkringssystemet utan att först ta upp det till öppen debatt. Det är faktiskt stor skillnad. Gertrud Sigurdsen säger att de som nu är heltidspraktiserande läkare får fortsätta och att det därför inte är någon etableringskontroll. Fattas bara annat än att de inte skulle få fortsätta! Om de skulle stoppas skulle det ju innebära ett yrkesförbud — och det har jag inte misstänkt Gertrud Sigurdsen för att vilja införa. Vad det är fråga om är att den som i fortsättningen vill sätta upp en praktik inte kan göra det utan att ha ett godkännande från landstinget, som skall säga att man inte behöver praktiken — eller tvärtom. Det är faktiskt stor skillnad här. Sedan beträffande debatten i Norrland och Mary Franks uttalande. Min fråga berodde helt enkelt på att det verkade som om hon tycker att det är bättre att de inte får några läkare alls i Norrland än att de får vikarier. Hur skulle Läkarförbundet ha kunnat agera? Man har ju inte vetat någonting om det här heller. Apropå Norrland vill jag säga följande. När man agerade i går — det har jag fått veta i dag — försökte man ringa runt till landstingen och ta reda på hur många tjänster det är som inte är besatta. I dag har vi fått svaret från ett av dessa landsting att det är 132. Läkarförbundet fick icke besked i går. Det hade naturligtvis varit bättre om Läkarförbundet kunnat agera tidigare, men man har ju inte känt till den här saken. Om man skall skaffa läkare till Norrland — och det vill vi ju alla, för patienternas bästa — då skall man först och främst komma ihåg att vi inom en ganska kort tid inte kommer att ha någon läkarbrist längre. Inom en ganska kort tid måste alltså läkarna med stor sannolikhet, oavsett om de vill det eller inte — under förutsättning att de vill vårda patienter — också arbeta i Norrland, och det är bra. Men tvingar dem dit gör man egentligen inte heller på det här sättet. Det enda man gör är att hindra läkare från att arbeta på andra ställen. Det är det jag tycker är konstigt. Jag tycker att man skulle försöka locka dem till Norrland i stället. Morötter brukar vara bättre än piskor. Till sist, herr talman. Jag fick inget svar från Gertrud Sigurdsen på frågan vad man har tänkt göra med utredningen om privatpraktiserande läkare. Gertrud Sigurdsen säger att hon är ense med mig om att det är bra att ha dem. Blir det något förslag eller inte?

Herr talman! Jag hade tänkt nöja mig med det anförande jag höll tidigare, eftersom det inte är någon interpellation som framställts av mig vi nu diskuterar. Det som fick mig att ånyo begära ordet var vad Karin Ahrland sade i slutet på sitt inlägg. Hon sade att Läkarförbundet inte har känt till Jag måste säga att det är ett anmärkningsvärt uttalande. Vi har ju i åratal från landstingens sida fört diskussioner och bönat och bett om ökade läkarresurser till områden med dålig läkarbesättning. Vi har nära nog stått med mössan i hand och bugat och försökt få läkare från andra delar av landet att delta i sjukvården. Vi har fullständigt misslyckats under årens lopp. Vi har dessutom misslyckats med att få en rättvis fördelning av resurserna. Det är det vi nu får. En sak som jag tycker bör tas upp i det här sammanhanget är frågan om vem som bekostar en överetablering av privata läkare i storstadsregionerna. Det är via sjukförsäkringsavgifterna som småföretagare, lantbrukare, taxiägare osv. — jag skulle kunna fortsätta uppräkningen — får betala till vården. De får betala ökade avgifter till sjukförsäkringen, men har inte möjlighet att över huvud taget få ta del av den vård som privata läkare erbjuder. Med det system vi nu skall ha — om överenskommelsen håller och går igenom -— får varje län självt bekosta sina läkare. Det är ur jämlikhetssynpunkt en oerhört viktig fråga. En småföretagare i en glesbygdsregion skall inte behöva betala högre arbetsgivaravgifter utan att kunna få nytta av dem genom privat vård. Jag vill betona, herr talman, att vi från centern och jag själv inte är motståndare till privat vård — tvärtom. Privat vård behövs som komplement till landstingens sjukvård. Den behövs också för att man skall kunna jämföra kostnaderna. Jag tror att landstingens sjukvård många gånger är dyrare och kanske också stelare i formerna. Vi behöver en privat vård som jämförelse, så att vi kan mäta våra egna kostnader. Det får emellertid inte vara så, att den privata vården plockar russinen ur kakan. När vi nu får det här avtalet hoppas jag — med tanke på det ansvar som jag vet att landstingspolitiker oavsett partifärg känner för sjukvården i de här områdena — att man sluter jouravtal med de privata läkarna, så att t.ex. fritidspraktikerna kan använda sin numera ganska väl tilltagna fritid till att ta ansvar för jouren. De kanske också kan gå ut och besätta tjänster på vårdcentraler, som sedan länge har saknat läkare. Det är oerhört viktigt att komma ihåg att detta kan bli möjligt.
Herr talman! Jag måste nog påpeka för min centerpartistiske kollega att jag inte sade att Läkarförbundet inte har känt till att det finns läkarbrist i Norrland. Det vet varenda människa i Sverige! Jag sade att förbundet inte varit inkopplat på förarbetena till Dagmargruppens förslag. Det är en helt annan sak. Jag sade också att förbundet har försökt få besked om hur många vakanser det finns i de olika aktuella landstingen och inte fått dessa besked. Jag tycker att det var intressant att det nu kom besked beträffande ett landsting — även om jag undrar ifall just de siffrorna är aktuella. Jag tycker att vissa saker här är litet underliga, och jag skulle gärna vilja fråga om herr Eriksson delar den uppfattning som faktiskt har uttalats från annat centerhåll: att det här är en form av ransonering.
Herr talman! Jag uppfattade faktiskt Karin Ahrland så att hon sade att Läkarförbundet inte känt till vakanssituationen. Vi kan kanske lämna därhän om det gällde den aktuella situationen eller vakanssituationen över huvud taget. Men faktum är att det har varit besvärligt i åratal, och jag vet att Läkarförbundet har känt till den situationen. Den uppgift om antalet vakanser som jag nämnde gällde situationen för en månad sedan. Situationen har kanske t.o.m. förvärrats. Det sker snabba förändringar då det gäller vakanssituationerna i de här områdena. Ibland har vi haft betydligt större antal vakanser än det antal jag här har nämnt. Jag vill också betona att många läkare tjänstgör under oerhört korta perioder. Sedan till den konkreta fråga som Karin Ahrland ställde: Är detta ransonering? — Nej, detta är ingen ransonering. Det är en rättvis fördelning av läkarresurserna och stödet från staten till sjukvården i alla delar av landet. Det är inte acceptabelt att exempelvis Malmö kommun, som Karin Ahrland representerar, skall ha ett stöd, per invånare räknat, om 1 537 kr., medan exempelvis Norrbottens län har ett stöd som är 400 kr. lägre.
Herr talman! Jag föreslår att vi lämnar frågan om Läkarförbundet känt till situationen eller inte och enas om att förbundet faktiskt vetat om den. Det var en helt annan historia som förbundet inte var insatt i. Sedan är jag litet road av att notera att en del centerpartister erkänner att det är ransonering och betraktar det som så, medan andra inte gör detta. Det verkar vara precis på samma sätt som att en del socialdemokrater tycker att man skall ha privatläkare och andra inte. I folkpartiet tycker allihop att man skall ha privatläkare!
Herr talman! Vad vi eftersträvar är en god hushållning med resurser — både läkarresurser och ekonomiska resurser. Och jag tror att vi får det med den här uppgörelsen.
Herr talman! Karin Ahrland sade, apropå mitt citat av hennes uttalande, att jag ibland hade uppfattat henne rätt och ibland något förvrängt henne. Men jag citerade exakt vad som står i den av Karin Ahrland undertecknade propositionen och i protokollet från riksdagsdebatten. Vidare säger Karin Ahrland att jag borde veta att det finns olika politisk majoritet i olika landsting. Visst vet jag det. Det är ju så en demokrati fungerar. Men jag tycker, Karin Ahrland, att det är en skymf mot våra landstingspolitiker att indirekt påstå att de inte skulle leva upp till hälsooch sjukvårdslagens intentioner, som säger att alla människor i det här landet skall ha tillgång till god hälsooch sjukvård. Det åligger alla landsting och alla landstingspolitiker att sörja för detta, oavsett politisk kulör. Man måste sätta patienterna främst. Karin Ahrland säger att de av läkarna som vill sköta patienterna skall få göra det. Det får de göra även i fortsättningen om propositionen går igenom. Sedan säger Karin Ahrland att jag inte har svarat på frågorna angående promemorian. Jag har snabbt ögnat igenom vilka förslag om nyrekrytering av privatläkare som finns i promemorian. Det är möjligt att vi får återkomma till delar av innehållet, exempelvis när det gäller vidareutbildning av privatläkare. Det finns en del förslag om att läkarvårdstaxan skall höjas i områden där läkarresurserna är otillfredsställande osv. Jag tror inte att vi är beredda att ta upp de förslagen i detta sammanhang. En delegation inom riksförsäkringsverket handhar dessa frågor, och från det hållet brukar man komma med förslag. I övrigt talar arbetsgruppen om samarbete mellan de privatpraktiserande läkarna och den offentliga vården. Det är vad som framkommer i överenskommelsen. Man föreslår ett samverkansorgan mellan privatpraktikerna och de olika landstingen. Det tror jag inte behöver skrivas in i en proposition. Jag tycker inte, Karin Ahrland, att denna rapport innehöll särskilt mycket matnyttigt. Jag skall inte heller diskutera vad Läkarförbundet kände till eller inte kände till. Men har jag verkligen förstått Karin Ahrland rätt? Jag uppfattade saken så, att hon menade att Läkarförbundet inte kände till detta arbete som har pågått i departementet? För ett helt år sedan redovisades klart inför riksdagen vilka uppgifter arbetsgruppen hade. Jag vill vidare säga att Läkarförbundet löpande har hållits informerat under ”Dagmararbetet”. Vi har också lyssnat på förbundets synpunkter. Helt okunniga om de förslag som skulle komma har man alltså inte kunnat vara. Låt mig även säga att Landstingsförbundet är villigt att diskutera med läkarna om avtalsprinciperna i de enskilda landstingen för att det skall bli en lugn och bra utveckling, så att patienterna får den goda vård som vi alla är överens om att de skall ha.
Herr talman! När det gäller landstingen och de olika politiska majoriteter som råder där vill jag till Gertrud Sigurdsen säga att jag inte misstänker någon landstingspolitiker för att ha några andra ambitioner än vad Gertrud Sigurdsen och jag har, liksom förhoppningsvis alla i riksdagen, nämligen att sjukvården skall arbeta för patienternas bästa. Det är inte detta saken handlar om. Det är fråga om att det finns landstingsområden och landstingspolitiker som har den uppfattningen att privatpraktiserande läkare inte är önskvärda. Det är inte mer än ett år sedan vi upplevde en ganska intensiv debatt om ifall City Akuten skulle få finnas till eller inte. En liknande debatt fördes i mitt eget län. Det var en läkare som satte upp egen jourtjänst, och man ville till en början ta ifrån honom alla möjligheter. Sådana invändningar kan komma från landstingsområden där man inte alls vill att privatpraktiker skall förekomma. När det gäller det förslag om flera privatläkare som vi tog fram för två år sedan noterar jag att det i varje fall fortfarande finns en viss positiv inställning hos Gertrud Sigurdsen. Men om Gertrud Sigurdsen inte vill använda det förslaget tycker jag att det, när det nu har gått två år, möjligen kunde komma ett annat förslag. Det var en självklarhet att man bl.a. tog upp taxefrågorna i den utredningen — det var rimligt, eftersom taxorna spelar en roll. Man tog också upp taxefrågorna i de fall där det var svårt att få läkare att etablera sig. Detta har i varje fall hittills varit svårt, men det är inte säkert att det kommer att vara svårt om några år, när vi har tillräckligt med läkare. Jag skall inte mera kommentera vad Läkarförbundet kände till eller inte kände till. Sanningen är ju i alla fall den att detta är en tjänstemannaprodukt och att vi alla ställs inför fakta när avtalet är slutet och att detta avtal innebär en förändring av sjukförsäkringssystemet inom den allmänna sjukförsäkringen.

Herr talman! Den negativa reaktionen på den träffade uppgörelsen är något förvånande. Man blir förvånad när man hör Karin Ahrland, som väl känner till överetableringen i storstadsregionerna och som i egenskap av tidigare statsråd också torde känna till den underbemanning som förekommer på många håll. Vid tidigare behandlingar av dessa frågor har alla understrukit vikten av att alla delar av landet skall ha läkaroch sjukvårdsresurser, och man har krävt åtgärder av olika slag. Man kan fråga sig: Vilka åtgärder vidtog Karin Ahrland när hon innehade det här ämbetet? I varje fall märktes inga förbättringar på de underbemannade läkarstationerna. Krav i denna riktning har fortlöpande under årens lopp framförts i motioner — jag tror från alla partier. Nu är det andra tongångar, då man plötsligt tangerat det privata vinstintresset. Överenskommelsen mellan socialdepartementet och Landstingsförbundet är ett uttryck för en politisk ambition att på ett förnuftigt sätt hushålla med våra ekonomiska resurser och våra läkarresurser, vilket ju är en av de springande punkterna i hälsooch sjukvårdslagen. Med överenskommelsen mellan socialdepartementet och Landstingsförbundet om nya regler för statsbidrag och ersättning från sjukförsäkringen till sjukvårdshuvudmännen blir det möjligt att få hälsooch sjukvårdslagen att fungera i praktiken. Tidigare har landstingens planeringsansvar, som lagen klart ålägger landstingen, varit svårt att tillämpa på ett tillfredsställande sätt på grund av de regler som hittills gällt. Nu får sjukvårdshuvudmännen möjlighet att göra en helhetsbedömning av vårdbehovet när någon vill ansluta sig till sjukförsäkringssystemet. Man kan t.ex. ställa frågan om vårdbehovet redan är täckt i det aktuella området. Finns det behov av kompletteringar? Skall sjukvårdshuvudmannen göra detta själv eller kan han överlåta det till någon annan? Det är många andra frågor som måste ställas i ett sådant sammanhang för att man skall undvika det resursslöseri som i dag förekommer bl.a. i storstadsregionerna, helt styrt av vinstintressen. Uppgörelsen mellan departementet och Landstingsförbundet möjliggör en sjukvårdspolitik som fördelar resurserna rättvist, dvs. efter de behov som finns inom planeringsområdet och inte efter var fritidspraktikern bor, verkar eller har sina ekonomiska intressen. Det ingångna avtalet leder med all sannolikhet till en minskning av byråkratin genom att statsbidrag och försäkringsersättningar av olika slag avlöses av ett schablonbidrag till sjukvårdshuvudmännen, som har att utnyttja detta på bästa sätt. Det torde leda till en bättre vård för alla, med läkare även i skogslänen. Läkarförbundet har nu erbjudit 400 tjänster i dessa län — det är nästan så att uttrycket ”sent skall syndaren vakna” passar in i det sammanhanget. Man frågar sig också om alla invånare i dessa län blir friska på ett år — det talas ju om att läkarna skulle kunna stanna ett år på tjänsterna. Nu har den tiden krympt till en månad — vad ligger bakom det? Jag hoppas att människorna i de områden där vi har läkarbrist skall kunna få den läkarvård som de och alla andra invånare enligt gällande lag har rätt till. Man kan på goda grunder hävda att avtalet på sikt ger en jämnare vårdkonsumtion i landet. Bidraget blir nämligen invånarrelaterat och inte som nu kopplat till antalet besök och behandlingar, vilket gynnar de folktäta områdena, där också den högsta vårdkonsumtionen finns. Det är vidare värdefullt att avtalet möjliggör för sjukvårdshuvudmännen och andra att få en bild av sjukvårdspersonalens extraarbete på olika nivåer. Det kan inte vara riktigt att man, när landstingen har satsat på utbyggnad av en vårdcentral som täcker alla invånares behov, på andra sidan gatan etablerar privatpraktiker. En sådan överetablering innebär ett slöseri med resurserna. Det är tydligen på det sättet Karin Ahrland vill ha det. Hon kommer från Malmö och känner väl till överetableringen där.
Herr talman! Jag kanske måste säga ifrån att jag inte har uttalat mig i frågan om avtalskonstruktionen med per capita-ersättning är bra eller inte. Det skall jag be att få vänta med att göra tills jag har sett propositionen i ärendet. Folkpartiet har som bekant inte varit med i förhandlingarna och har ännu inte kunnat utröna hur konstruktionen i praktiken ser ut. De frågor jag diskuterar i denna debatt är om vi skall få ha fritidspraktiker och privatpraktiserande läkare eller inte och om vi skall ha etableringstvång eller inte. När det gäller den andra frågan finns det faktiskt ingen som helst garanti för att det blir flera privatläkare eller tjänsteläkare i Norrland bara därför att man inför en etableringskontroll i södra eller mellersta Sverige. Det är ju ännu så länge ingen som vill — och jag misstänker inte heller att någon kommer att vilja det — tvinga läkarna att söka de här tjänsterna. Det är därför, herr talman, som jag tycker att det vore bättre med morötter.
Herr talman! Visst kan man hänvisa till att det är bättre med morötter. Menii ett land som vårt, där samhället bekostar utbildningen, bör det väl inte vara så att somliga skall ha morötter för att etablera sig på vissa ställen medan andra skall få etablera sig där de stora inkomsterna är att vinna. Det kan inte vara rätt.

Vi hade, som statsrådet Sigurdsen pekade på, en ganska omfattande debatt i dessa frågor den 19 januari i år. Jag hade inte tänkt delta i dagens diskussion, eftersom vi kommer att få en ny debatt när propositionen ligger på bordet, när motionstiden gått ut och ärendet har behandlats i utskotten, men några synpunkter som framfördes gjorde att jag ändå begärde ordet.

Jag råkar i min hand ha några siffror som belyser dessa förhållanden. Detta var år 1975. År 1978 hade vi 546 fritidspraktiker, så intresset att etablera sig var ju inte så oerhört stort. Intresset kom betydligt senare. År 1980 var siffran 651, år 1982 hade vi 1 868 och 1983 2 702. Det har således skett någonting, vilket jag inte riktigt kan förklara. Det är en sådan enorm ökning av intresset att den närmast är explosionsartad. Har det inte någonting med taxan att göra, då man får 75 96 av sina kostnader betalda? De här förhållandena har, enligt min mening, skapat ett sådant kaos att man inte kan följa utvecklingen på ett tillfredsställande sätt och bereda alla människor en god sjukvård, oavsett var de bor i landet. Sedan till frågan om privatläkare. Statsrådet har ju sagt att hon absolut inte har någonting emot att det finns privatläkare, och det har inte heller jag, absolut inte. Men jag har också några siffror beträffande den här saken. Jag vill fråga Karin Ahrland: Vad gjordes under de borgerliga regeringarnas tid för att öka intresset för privatläkarvård, för att få fler att etablera sig som privatläkare? År 1975 hade vi 807 privatläkare i vårt land. Jag skall ta det första år då man kan göra den borgerliga regeringen ansvarig för utvecklingen. Då hade antalet gått ned till 718. År 1978 var siffran 670, år 1979 637, år 1980 626, år 1981 592 och år 1982 590. Detta var alltså de år då ni kunde arbeta för att ge privatläkarna goda möjligheter. Sedan kommer vi fram till 1983. Då stiger antalet från bottennivån 590 till 655 — jag skall inte alls fråga varför. Men tydligen har man på nytt blivit intresserad av att etablera sig. Karin Ahrland sade att det inte finns någon garanti för att det kommer fler läkare till de län som har svårigheter och som under en följd av år har varit underförsörjda när det gäller läkarvård. Får man tro Gunnar Biörck i Värmdö finns det om inte en garanti så åtminstone goda förutsättningar med tanke på engagemanget. Den 19 januari sade ju Gunnar Biörck att man är så upptagen av sitt yrke att man är beredd att arbeta dag och natt. Jag utgår då Nr 119 ifrån att detta stora engagemang och intresse inte bara är begränsat till Fredagen den tätorter, till storstadsregioner, utan att det också finns med i bilden om 6 april 1984 arbetet skall utföras på annat håll än i just tätort — särskilt då Stockholms-, = Malmöoch Göteborgsregionerna. Om etableringen av Så, Karin Ahrland, även om det inte finns någon garanti, bör det finnas privatläkarpraktik goda förutsättningar att detta engagemang och detta intresse för sitt yrke också kan få utlopp där det är ont om läkare i dag.
Herr talman! Doris Håvik frågade mig vad vi gjorde under de borgerliga regeringsåren. Hon nämnde också några siffror om antalet privatläkare. Jag har inte orkat slå i den utredning som gjordes på min tid, men jag är övertygad om att siffrorna stämmer. I varje fall erinrar jag mig att det var just dessa siffror som jag såg när jag blev hälsovårdsminister. Det var, Doris Håvik, just därför att jag såg att antalet privatläkare var i sjunkande som jag lät göra utredningen i departementet. Utredningen var klar — ungefär — sommaren före valet. Sedan dess har ingenting hänt med den. Vad som har hänt är att vi har fått ytterligare 50 privatläkare, och det tycker jag att vi skall vara tacksamma för. Detta kan bero på att man inom läkarkåren upptäckte att det skulle finnas en möjlighet att fortsätta, att det i varje fall från de borgerliga partiernas sida fanns en positiv inställning till privatläkare. Nu borde det kunna bli ännu fler, om även det socialdemokratiska statsrådet verkligen är positivt inställd.
Herr talman! Om det var en departementsutredning som förmodligen startade omkring 1978, så har den utredningen tagit väldigt lång tid på sig. Det var tydligen enbart Karin Ahrland i de borgerliga regeringarna som upptäckte att trenden när det gällde privatläkare var nedåtgående. De andra sjukoch hälsovårdsministrarna eller socialministrarna har över huvud taget inte intresserat sig för den frågan, om jag uppfattat Karin Ahrland rätt. När det gäller antalet utbildade läkare — tandläkare nämns också — har man bara konstaterat att vi har för många. Men det kommer att ordna upp sig så småningom, tycks man ha menat. Inte heller detta gjorde man nämligen någonting åt under de borgerliga regeringarnas tid. Nu föreligger ett förslag om neddragning av tandläkarutbildningen och även läkarutbildningen. De borgerliga regeringarna gjorde inte några som helst neddragningar i utbildningen, man bara konstaterade att det kunde bli för många läkare och tandläkare i en framtid. Ambitionerna på det området har inte varit alltför stora. Slutligen är det något förvånansvärt att man får höra synpunkter från ett förutvarande statsråd om att en överenskommelse mellan en regering och Landstingsförbundet skall gå ut på remiss. Men jag förmodar att det var ett litet misstag. Karin Ahrland borde kanske låta ta till protokollet att hon förstår att det blir riksdagen som skall ta ställning i den här frågan.
Herr talman! Det var många saker på en gång. När det gäller det sista tror jagatt Doris Håvik vet att jag inte menade att överenskommelsen skulle gå ut på remiss. Jag menade att det hade varit lämpligt att man talat med andra om de utredningar som låg till grund för överenskommelsen. Det hade varit lämpligt att tala med både läkarförbund och företrädare för patienter. När det sedan gäller detta med privatläkare och hur lång tid utredningen tog så har jag faktiskt den promemorian här. På första sidan står exakt datum, nämligen att det den 25 september tillsattes en arbetsgrupp inom socialdepartementet med uppgift att utreda dessa frågor. På den tiden, Doris Håvik, var inte jag hälsovårdsminister, utan det var en moderat som hade den posten. Arbetsgruppen kom inte särskilt långt i början, men den började arbeta ordentligt någon gång på hösten 1981. Då hade jag tillträtt som hälsovårdsminister någon gång i maj. Att få fram förslaget, när gruppen satt i gång att arbeta, tog ett år — nu har förslaget legat i två.
Herr talman! Vad jag fick veta nu var bara när arbetet i utredningen tog ordentlig fart; det var 1981. Utredningen tillsattes ”den 25 september”. Vi har den 25 september varje år. Karin Ahrland underlät att meddela mig vilket år ”den 25 september” inträffade, men det kan jag ta reda på själv. Jag konstaterar bara att jag fick stöd av Karin Ahrland, att Ingegerd Troedsson och de borgerliga socialministrarna inte gjorde någonting åt den angelägna frågan att stimulera intresset för privatläkarvård. Det var först när Karin Ahrland blev statsråd som det blev fart på det hela. Hela tiden fortsatte emellertid antalet privatläkare att minska. Det var först, Karin Ahrland, när vi fått en socialdemokratisk regering som antalet ökade från 590 till 655.

Herr talman! Mitt anförande skall bli kort — debatten har ju pågått rätt länge. Jag förstår mig inte på folkpartiet och dess representant här: Karin Ahrland. Men det kanske inte heller är meningen att man skall göra det. För några år sedan fick vi ett förslag från en folkpartistisk hälsovårdsminister om att vi skulle ha husläkare. Förslaget gick inte att genomföra; det avslogs av riksdagen. Anledningen härtill var att vi ansåg att läkare måste arbeta mera i team och att det måste vara mera av kontinuitet i läkarvården. Det fanns emellertid en tanke bakom förslaget som var ganska intressant, nämligen att läkaren skulle följa patienten — det skulle finnas en mer personlig kontakt. På den punkten var vi alla eniga. Det var bara så att det förslag som hälsovårdsministern Hedda Lindahl då lade fram var ogenomförbart, och vi hade andra medel för att genomföra de idéer som vi var eniga om. Hur går det nu för dem som bor i glesbygden och har olika läkare från år till år eller nästan från månad till månad? Ja, det blir mycket dålig personlig kontakt — det är bara att konstatera. Det enda som folkpartiets representant då kan komma med är det förslag som i sista stund har slängts in, nämligen att läkarna själva skulle vara beredda att åka till glesbygderna och tjänstgöra där. I första omgången sade man att en sådan tjänstgöring skulle gälla ett år. Nu har vi fått reda på att det kanske skall vara en månad i taget. Då kan man verkligen fråga sig: Vad blir det för kontinuerlig kontakt mellan patienten och läkaren? Det är möjligt att man kan göra någonting åt det här problemet genom åtgärder i den riktning som läkarna vill, men jag är övertygad om att det måste till betydligt kraftigare tag för att vi skall komma fram till det som är lagstiftningens och våra intentioner, nämligen att patienterna skall ha möjlighet att få läkarvård. Det måste vara a och o i hela denna debatt. Då måste man ta till åtgärder för att styra läkarvården, så att målsättningen uppnås. Det är möjligt att man inte heller genom den överenskommelse som nu har träffats når det här målet. Men vi är säkra på att man når en bit på väg. Det är kanske på sätt och vis oegentligt, herr talman, att just nu föra en längre debatt i den här frågan, eftersom det kommer att framläggas en proposition och socialutskottet kommer att pröva det avtal som nu är träffat. Vi återkommer alltså på den här punkten. Så vill jag, herr talman, till slut avge ett personligt vittnesbörd. Jag har helt nyligen praktiskt fått erfara läkarvård i Västerbottens inland. I och för sig har jag inte mycket att klaga på, men jag transporterades i alla fall åtta mil på natten, därför att det inte fanns läkare på läkarcentralen i närheten, nämligen i Sorsele. Det fälldes ett yttrande där uppe som löd ungefär så här: Man måste egentligen vara ganska frisk för att överleva eller för att klara sig. — Så får det naturligtvis inte vara. Vi vill ha läkarvård tillgänglig över hela landet. Vi måste ha de intentionerna, och de åtgärder vi vidtar måste gå i den riktningen. Herr talman! Ärendet återkommer, och vi får då anledning att ta upp både propositionen och motioner i frågan.
Herr talman! Jag börjar känna mig som en av Karl XII:s karoliner, när en mot tio ställdes, dvs. mot andra krigare. Men det är inte så farligt att vara en mot tio, för jag är precis som Karl XII:s karoliner övertygad om det befogade i det som jag strider för, nämligen en fri etableringsrätt. Evert Svensson sade att det är folkpartiet som har föreslagit ett system med husläkare och kontinuitet i vården. Och det står folkpartiet för även i framtiden. Det är oerhört viktigt, och det tycker jag inte alls att vi behöver ha någon debatt om, för det anser vi faktiskt allihop. Men i dag handlar det väldigt mycket om ifall det är viktigt att ha någon läkare över huvud taget. Vi har hört från vissa socialdemokrater att de inte ens vill ha de frivilliga vikarier som skulle kunna ställa upp till dess att läkarutbildningen har kommit så långt — och det är fallet mycket snart — att det finns läkare över hela landet. När det gäller den saken vill jag — eftersom jag inte fick replik förut — peka på rena fakta. Vi gjorde på den tiden då andre vice talmannen och jag satt i regeringen ett försök att skära ned läkarutbildningen. Förslaget föll i riksdagen. Precis som den nuvarande regeringen hade vi inte egen majoritet, och det parti som nu sitter i regeringsställning röstade faktiskt ned förslaget. — Det aktuella årtalet var 1980.
Herr talman! Vi har ett problem som vi alla känner till. Läkartätheten är olika fördelad över landet. Det finns patienter i delar av vårt land som har svårt att få den läkarvård de behöver. Det är vi överens om. Då får man inte, herr talman, bara ta till något slags kosmetika för att försöka klara detta, utan det måste till kraftigare åtgärder. Det föreslagna avtalet är ett försök i den riktningen. Att några läkare skall åka upp och tjänstgöra en månad i Norrland är naturligtvis inte en lösning på problemet.

Herr talman! Inga Lantz har frågat mig om vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att tillvarata det ökade resursutrymme som prognoserna angående elevantalet förutspår, så att det Inga Lantz kallar de negativt segregerade skolorna får stöd och kompensation för att väsentligt bidra till att förverkliga en rättvis och jämlik skola för alla barn. Jag vill först beröra frågan om förändringar av elevunderlaget i skolan. Från olika håll har redovisats beräkningar av minskningen av antalet lärartjänster i ffrämst grundskolan framöver. De beräkningar som presenterats synes bygga på antagandet att antalet skolenheter och antalet lärartjänster kommer att minska proportionellt mot minskningen i elevunderlag. Men sannolikt är det så att, med nuvarande regelsystem, skolorganisationen och därmed antalet lärartjänster minskar i lägre grad än vad som motsvaras av minskat antal elever. Skolöverstyrelsen gör f.n. beräkningar som kan utgöra ett säkrare underlag för bedömningar för perioden fram till mitten på 1990-talet. Jag räknar med att SÖ kommer att presentera ett underlag under våren. I avvaktan på underlag från SÖ är jag inte beredd att göra några närmare uttalanden om konsekvenserna av det minskande elevunderlaget. Självfallet kommer jag emellertid att ägna dessa frågor stor uppmärksamhet. Av grundläggande betydelse för regeringens politik på skolområdet är att skolan skall bidra till att kompensera de olikheter i sociala och ekonomiska förutsättningar som finns mellan olika elever, så att skolan kan ge alla barn och ungdomar goda kunskaper och färdigheter inför framtiden. Jag vill i sammanhanget starkt betona de lokala skolmyndigheternas ansvar för att uppnå detta mål, inte minst i samband med fördelningen av skolans resurser. Utgångspunkten för resursfördelningen inom skolan är att den skall grundas på elevernas behov. Att skolstyrelsen skall fördela resurser efter behov till skolor och rektorsområden är emellertid inte tillräckligt. Samma medvetna strävan att de största resurserna skall nå de klasser och elever som har de största behoven måste också prägla användningen av resurserna inom varje skola. Jag vill också understryka att vi inte kan ställa alltför höga krav på skolan, eller i varje fall inte ställa andra krav än skolan har möjlighet att motsvara. Skolan speglar i stor utsträckning det omgivande samhället. När vi funderar över vilka barn eller vilka kategorier av barn som misslyckas i skolan finner vi ofta att de barnen kommer från miljöer som präglas av sociala störningar eller ekonomiska problem. Av det kan vi dra slutsatsen att ett socialt bättre samhälle, och ett ekonomiskt rättvisare samhälle, kan undanröja en del av svårigheterna. Men det är samtidigt farligt om man tror att det räcker med sociala eller ekonomiska insatser utanför skolans ram. Skolan måste rimligen också själv genom pedagogiska åtgärder på allt sätt underlätta situationen för barn från socialt och ekonomiskt svaga miljöer. Detta är en viktig utgångspunkt för den fortsatta utvecklingen av ungdomsskolan. Behov av insatser för de svaga eleverna kommer i hög grad att prägla det politiska arbetet inom skolans område under den närmaste tiden. F.n. remissbehandlas betänkandet Utslagningen i grundskolan. Helt nyligen har skolöverstyrelsen redovisat sitt uppdrag angående insatser inom skolväsendet för elever som behöver särskilt stöd. I höst skall SÖ också redovisa förslg till ett nytt statsbidragssystem för grundskolan. I uppdraget till SÖ har bl.a. angetts att särskild hänsyn skall tas till kommuner och skolor som har de största problemen på skolområdet eller som har de sämsta ekonomiska förutsättningarna. Låt mig avslutningsvis säga att skolan i vårt land redan i dag har stora resurser till sitt förfogande, sannolikt större än i något annat land i förhållande till elevantalet. Det mest angelägna är att få till stånd en diskussion om hur dessa resurser skall användas så att de kommer de elever till godo som har de största behoven, inte en diskussion om ytterligare resurser per elev.

Herr talman! Jag vill tacka Bengt Göransson för svaret på min interpellation. Jag håller med Bengt Göransson när han säger att skolan har stora resurser. Skolan har egentligen fantastiska resurser: pedagogiska, ekonomiska, psykologiska och sociala. Skolan borde kunna vara en fantastisk bas för barn och ungdomar, för kultur, idéer, kunskap och arbete. Det finns i alla fall organisatoriskt och resursmässigt möjligheter till detta. Men skolan fungerar inte som den borde kunna göra. Den ojämlika skolan finns kvar, trots alla vackra målformuleringar i läroplanen och i debatter om att skolan skall vara lika för alla barn, oavsett var de bor eller vilka föräldrar de har. Redan i årskurs 1 börjar gruppindelningen som avgör om ett barn skall tillhöra socialgrupp 1, 2 eller 3. Skolan ger olika utbildningar åt de olika sociala grupperna. Detta förhållande är både elever och lärare mycket medvetna om. Många utredningar har visat på segregeringen i skolan. I den senast publicerade utredningen, som heter Segregation och svensk skola av Arnman och Jönsson, visas hur klasskillnaderna frodas som aldrig förr i grundskolan. Rapporten visar att egentligen ingenting har hänt i vad gäller segregeringen, trots alla politiska intentioner från arbetarklassens partier när det gäller att förverkliga en skola lika för alla. Den sociala sammansättningen i klasserna speglar det omgivande samhället och segregationen i boendet. Det är beklämmande att åter höra ropen nå nivågruppering och individualisering, att nivågruppera förstärker de sociala skillnaderna. I stället borde debatten handla om utbildning och fortbildning och om hur man tar vara på barns nyfikenhet, kreativitet och verksamhetslust. Det längsta och det grövsta som man komma till i nivågruppering är den anpassade studiegången. De elever som allra mest behöver skolan släpper skolan ifrån sig. Det är oansvarigt. I utredningen Utslagningen i grundskolan säger en elev som förklaring till varför han eller hon har kommit in i den anpassade studiegången: ”Jag började bli trött på skolan” eller ”Jag orkade inte med.” Dessa meningar kan tyckas tyda på skolleda eller skoltrötthet.
Många utredningar har visat på segregeringen i skolan.
Men om man lyssnar på elevernas berättelser från sin skoltid och tar del av redogörelserna för hur de upplevt sin skolsituation, så står det ganska klart att det finns orsaker till skolleda och skolk, vilka direkt kan hänföras till faktorer i skolsituationen, mer än till egenskaper hos de särskilda eleverna. Det finns två huvudorsaker till de problem som har blivit anledningen till den anpassade studiegången. För det första har målet att skaffa sig kunskap, att lära sig, inte kunnat uppnås. För det andra har behovet av gemenskap med kamrater och vuxna i skolan inte kunnat tillgodoses. Detta kan man läsa i nämnda rapport. Lika väl som man kan se skolk, skoltrötthet och anpassningssvårigheter hos eleven, medan de verkliga orsakerna är dolda, så kan anpassad studiegång, skolbefrielse och annan särskild undervisning ses som symtom i skolsystemet. Jag har tidigare debatterat högstadiets organisation med Bengt Göransson, och jag har fortfarande samma synpunkter, nämligen att själva organisationen på högstadiet försvårar en bra undervisning och en bra skolsituation för många elever. Med 25 arbetsledare i veckan i stora skolor inom socialt segregerade områden ger man inte eleverna goda möjligheter till kunskaper. I rapporten om utslagningen menar också klinikpersonalen att orsakerna till att många elever måste ha anpassad studiegång är att söka just i organisationen av högstadiet. Man har för många ämneslärare med skilda specialkunskaper, eleverna har inget eget klassrum där de kan känna sig hemma osv. Det sägs också: ”Högstadieeleverna är mer beroende av få vuxna.” Vidare heter det: ”Eleverna vill slippa den stora skolan”. De vill ha den gemenskap de kan få på kliniken. Så till något annat som jag tycker är viktigt att dra in i denna debatt för att få en totalbild av hur skolbarn har det. Vad gör skoleleverna när de inte är i skolan? Vilken påverkan utsätts de då för? Vad styr deras värderingar? Vilka drömmar har eleverna i dag? Många barn har över huvud taget ingen framtidstro. Krigshot och arbetslöshet hänger över dem. Flickorna i min klassi folkskolan hade drömmar om att blit.ex. sjuksköterskor, och killarna drömde om att bli lokförare osv. Man hade en dröm om ett yrke i vuxenlivet. Men nu fantiserar många barn om att bli en ny Ingemar Stenmark, en Björn Borg eller en Carola. De har helt orealistiska drömmar, och när dessa drömmar inte går i uppfyllelse blir det en stor och svår besvikelse för dem. Kommersialismen, både den kulturella och den prylanknutna, exploaterar våra barn. Föräldrarna och skolan har föga att sätta emot marknadskrafternas inflytande över barnen. Och ändå är det just föräldrarna och skolan som gemensamt måste göra motstånd mot denna exploatering. Jag läste i en tidning att det säljs över en miljon serietidningar i veckan — en fantastiskt hög siffra. Man räknar vidare med att vart tionde barn i åldrarna 9-14 år tittar på TV mer än fem timmar om dagen. Det är nästan lika mycket som det samlade antalet timmar under skoldagen. Jonas Wall på pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet har undersökt videotittandet och även gjort djupintervjuer i samband därmed. Mer än vart fjärde Stockholmsbarn har video i hemmet. Av eleverna på högstadiet tittade vart femte på video en vanlig dag, och den genomsnittliga tittartiden var två timmar. Variationerna i videotittandet är stora mellan olika bostadsområden — även det segregerat med andra ord. Den skola som har det största antalet barn med tillgång till video ligger i det område där medianinkomsten är lägst, där man har minst antal rum per lägenhet och där det största antalet socialhjälpstagare finns. Det finns ett tydligt samband mellan familjens och områdets socioekonomiska status och videoinnehav. Barn från splittrade hem tittar mest på TV och video. Det är en av de slutsatser som kan dras från djupintervjuerna. De barn som tittar mycket på TV och video har också dålig kontakt med sina föräldrar, men skulle vilja vara mer tillsammans med dem. De barn som tittar mycket på TV säger att de känner sig ensamma och använder videon för att få kontakt med kamrater. De har också mindre tro på sig själva och på sina möjligheter att påverka sin situation. Det är alltså en ganska dyster bild som kommer fram från undersökningen om videotittandet — en bild som förstärker insikten om att dessa barn och deras föräldrar befinner sig i en svår situation. Om Kommunförbundets prognos över minskningarna av antalet skolelever är riktig, så kommer 800 skolor att läggas ned före år 2000 och 23000 lärarjobb att försvinna. Prognosen bygger på antagandet att befolkningsutvecklingen fortsätter att se ut som den gör i dag. Den förväntade minskningen av antalet skolelever öppnar nu möjligheter att förverkliga, menar jag, den jämlika och rättvisa skola som så länge har varit ett skolpolitiskt mål men som inte har uppfyllts, bl.a. på grund av brist på resurser.
Äntligen skulle de negativt segregerade skolorna kunna få den resurstilldelning som måste till för att kompensera negativa förhållanden i boendemiljön, bristande studiemotivation och studietradition. Skolor med mindre antal elever, klasser med mindre antal elever och en ökad lärartäthet skulle betyda mycket för att förverkliga en skola lika för alla.
Äntligen skulle de negativt segregerade skolorna kunna få den resurstilldelning som måste till för att kompensera negativa förhållanden i boendemiljön, bristande studiemotivation och otillräcklig studietradition. Skolor och klasser med ett lägre antal elever samt en ökad lärartäthet skulle betyda mycket för att förverkliga en skola som är lika för alla.
Prognosen över minskningen av elevantalet borde bli föremål för övergripande skolpolitiska överväganden, eftersom det rör sig om stora och nya resurser som måste användas på bästa sätt.
Prognosen över minskningen av elevantalet måste bli föremål för övergripande skolpolitiska överväganden, då det rör sig om stora och nya resurser som måste användas på bästa sätt. Eftersom en tjänstgörande lärare inte kostar staten mer än en arbetslös öppnas nu också nya möjligheter att använda lärarresurserna.
Eftersom en tjänstgörande inte kostar samhället mer än en arbetslös lärare öppnas nya möjligheter att använda lärarresurserna.
Så till det svar som jag har fått av Bengt Göransson på min interpellation.
bidra till att förverkliga en rättvis och jämlik skola för alla barn?
I det svaret sägs att det är av grundläggande betydelse för regeringens politik att skolan skall bidra till att kompensera olikheter i sociala och ekonomiska förutsättningar. Och det låter ju vackert. Vi hade en debatt här i riksdagen i veckan där vi diskuterade besparingar på skolans område. Vad man gör är att man skär ner på olika skolområden, något som hela tiden försvårar för segregerade skolor att klara förverkligandet av en bra skola. Där jag bor, i Huddinge kommun, diskuteras just nu att man skall införa B-skolor och ändra delningstalet, så att det kanske blir upp till 37 elever per klass — den femma som man delar för tredje gången. Detta kan alltså bli verklighet genom de besparingsförslag som regeringen lagt fram och som sedan klubbas här i riksdagen. Så ser skolsituationen ut för negativt segregerade skolor. Den förvärras varje dag genom de åtgärder som Bengt Göranssons regering vidtar.
Utredningen har ännu inte föranlett något regeringsförslag till riksdagen.
Bengt Göransson säger i sitt svar: ”Jag vill i sammanhanget starkt betona de lokala skolmyndigheternas ansvar — — —.” Det är ganska cyniskt bl.a. mot bakgrund av att riksdagen under denna vecka dragit bort 161 milj.kr. från anslaget till finansieringen av systemet med fasta vikarier. Det sägs att resursfördelningen skall grundas på elevernas behov. Den 21 mars kunde man läsa i Dagens Nyheter att resurspengarna används fel. Svaga elever får dåligt stöd. Svaga elever med behov av extra stöd och stimulans får inte den hjälp de behöver i skolan. Det har flera undersökningar visat. Bara hälften av pengarna används på rätt sätt. 1 milj.kr. av 6 milj.kr. i Köpings kommun går till lärare som har problem. Det är helt andra behov än de svaga elevernas behov som styr resursfördelningen. Det är lärarnas behov av mindre grupper, lärarnas behov av tjänsteutfyllnad, behov som gäller schemat och elevernas behov av biblioteksverksamhet som styr. Det här fungerar inte. Kommunerna måste alltså få resurser för att kunna förverkliga en skola enligt Bengt Göranssons intentioner. Målformuleringarna och praktisk politik stämmer inte överens.

Varför används inte de överblivna resurserna till att värna om de elever som har det svårast i skolan? Jag har nu belyst olika aspekter på de förhållanden som skoleleverna kan leva under. Jag begär inte att statsrådet skall besvara alla frågor om videotittande och TV-tittande, men jag skulle vilja fråga: När får vi en jämlik skola?

Herr talman! Jag avstår från att gå in i en diskussion på de punkter där Inga Lantz tog upp mediasituationen i mycket vid bemärkelse. Vi får kanske tillfälle i andra sammanhang att föra den debatten. Låt mig inledningsvis, då det gäller frågan om när vi kan få en jämlik skola, göra det påpekandet att Inga Lantz begår samma misstag som så många andra som diskuterar jämlikhetsbegreppet. Hon utgår från att detta är något som en gång för alla införts. Utgångspunkten för varje jämlikhetsdiskussion och varje jämlikhetssträvan måste ju vara insikten att människor är olika — i grunden olika. Därför måste vi alltid sträva efter att undanröja de orättvisor som blir följden av att människor faktiskt är olika. Vi måste för den skull alltid bemöda oss om att arbeta för jämlikhet i skolan. Vi kommer aldrig att kunna säga att jämlikheten fr.o.m. nu är genomförd och sedan kommer att ärvas av generation efter generation. Jag tror att ett av de avgörande misstagen när man diskuterar jämlikhetsbegreppet är att inte inse att jämlikheten är något som man i varje läge, vid varje tillfälle när man fattar beslut, måste bemöda sig om att tillgodose. Sedan kan man lyckas i högre eller lägre grad, men man kan aldrig förutsätta att man en gång för alla och slutligt infört jämlikhet och att den därefter ärvs. Jag har både respekt och beundran för det engagemang som Inga Lantz lägger ned på skolfrågorna. Det ser jag som en god utgångspunkt för att vi skall kunna få lösningar av våra skolfrågor långt över partigränserna. Men jag vill ändå mot bakgrund av det hon sade ta upp några punkter och anföra några avvikande synpunkter. Inga Lantz redovisar utredningar som säger att klasskillnaderna frodas som aldrig förr i skolan. Jag tror att de utredningarna leder till felaktiga slutsatser. Det som inträffar i skolan i dag är att vi har en skola som i allt högre grad öppnar sig mot samhället, som strävar efter att vara öppen, att spegla samhället sådant det är och att inte vara ett slutet samhälle. En sådan skola måste med nödvändighet komma att på ett annat sätt än en sluten skola röja skillnaderna, blottlägga problem som finns i samhället. Jag tror att det är dumt av oss att tro att det är skolan som skapar skillnaderna och skapar svårigheterna. När Inga Lantz säger att det i årskurs 1 påbörjas en uppdelning som avgör om eleven skall tillhöra socialgrupp 1, 2 eller 3, tror jag att detta är att ge skolan alldeles för stor betydelse när det gäller att skapa klasskillnader. Inte är det väl skolan som gör ett urval och undervisar barnen till olika klasstillhörigheter? Eleverna har klassbakgrund och klasstillhörigheter, och skolan lyckas inte alltid utjämna de skillnader som finns. I långa stycken har vi anledning att vara besvikna över att vi så litet lyckas. Men om vi vill använda skolan som instrument är det dumt av oss att tro att skolan skapar skillnaderna. Faktum är att vi på en punkt i vår grundskola har lyckats hundraprocentigt — och jag förvånas alltid över att nästan ingen talar om just detta. Vi har med uppbyggnaden av grundskolan fått en geografisk utjämning av skolan i detta land. Den innebär att barn och ungdomar också från de minsta orter i dag har en skola som är i stort sett likvärdig med den man har på de stora orterna. Det är inte så förtvivlat många år sedan vi inte hade skolor för mer kvalificerade studier utanför de största städerna och tätorterna. Prognosen som har gjorts för år 2000 — vad händer och vad gör vi om den stämmer? 800 skolor läggs ned, 23 000 lärare mister jobbet. Nu har prognosen inte sagt detta. Den har sagt att 23 000 anställningar försvinner — att det blir 23 000 anställningar färre i skolan. Alla dessa anställningar är inte lärartjänster. Jag minns inte siffran exakt, men det rör sig om 14 000-17 000 lärare. Det kan alltså bli så att vi får ett antal färre anställningar i skolan. Men då vill jag säga att det inte är alldeles givet att man skall se ett stort antal anställda i skolorna som en förbättring — åtminstone skall inte Inga Lantz göra det. Hon inleder nämligen sitt anförande med att tala om hur synd det är om högstadieeleven som har 25 lärare att möta, och hon vill helst reducera antalet till 1. Vad skall då de övriga 24 göra? Skall de gå ensamma i skolan och vara allmänt kvalitetshöjande, men undvika att möta eleverna? Vi får inte falla för ett sådant oerhört schablonartat tänkande. När det gäller högstadieundervisningen vill jag inom parentes säga att jag förr tror att det är splittringen av klasserna som skapar problem. Invandrare befrias ju enligt vårt hemspråkssystem från vissa lektioner för att få hemspråksundervisning. Eleverna har också gruppundervisning i vissa ämnen. Det innebär att det, framför allt i kommuner med många invandrare och omfattande hemspråksundervisning, emellanåt finns klasser som inte är samlade under mer än ett par tre timmar per vecka. Det är viktigt att vi inte så fixerar oss vid lärarnas arbetsgemenskap att vi glömmer bort att också skolbarnen behöver en fungerande arbetsgemenskap — klassen. Det är naturligtvis ett mycket starkt argument för oss när vi diskuterar hur högstadieorganisationen skall vara. Vi måste se till att vi återupprättar något av klassgemenskapen — den fungerande arbetsgemenskapen för barnen. Låt mig när det gäller prognosen bara ytterligare tillfoga att vi under den period som av Inga Lantz beskrivs som så katastrofal mycket kraftigt har ökat resurstilldelningen till skolan. Antalet lärare har också stigit mycket kraftigt. Trots de nedskärningar som har gjorts under de senaste fyra åren har antalet elever per lärare sjunkit. Lärartätheten har alltså ökat. Jag var häromdagen i en grannkommun till Stockholm där man klagade över att man på fyra år hade mist 16 90 av basresurserna. Det är naturligtvis beklagligt, men kommunen hade under samma period tappat 20 20 av elevantalet. Per elev hade alltså kommunen i dag, trots nedskärningarna, bättre ekonomiska resurser. Jag sade i mitt svar att skolan inte kan lösa alla problem. Vi kant.ex. inte undervisa bort klasskillnaderna. Jag tror att det är viktigt att detta upprepas. Vi kan inte ställa andra krav på skolan än att den skall vara bra som skola. När vi kunde iaktta att människor fick tuberkulos därför att de bodde uselt, var det ett skäl att föra en god bostadspolitik. Men vi botar inte den som redan har fått lungsot genom att föra en allmän bostadspolitik som är bra. Vi måste också ge honom medicin. Skolans uppgift är att vara en god skola och att med skolans instrument söka se till att de som har sämre bakgrund och förutsättningar än andra får möjlighet att utvecklas till goda medborgare. Allra sist: Inga Lantz har den alltför vanliga föreställningen att dagens ungdomar inte har några drömmar och inte har någon framtidstro. Det enda de vill är att bli en ny Carola eller Stenmark. Jag skall inte polemisera mot henne på den punkten — det kan ju hända att hon har rätt. Jag är väl tio tolv år äldre än Inga Lantz. Jag tror inte att min generation hade några andra drömmar än de som har anknytning till Stenmark eller Carola, även om förebilderna på den tiden var något annorlunda. Våra drömmar var inte alltid så realistiska som Inga Lantz generations drömmar uppenbarligen har varit.
Herr talman! Bengt Göransson sade att jämlikhet inte ärvs. Det påståendet kan sägas vara både rätt och fel. Vad som ärvs är sociala och ekonomiska förhållanden. Dessa sociala och ekonomiska förhållanden hänger förstås intimt ihop med jämlikheten. Skolan lyckas inte alltid utjämna klasskillnaderna, sade Bengt Göransson vidare. Nej, det har den verkligen inte gjort. I utredning efter utredning visas att klasskillnaderna i skolan har ökat. Det är ett underbetyg till den svenska skolan och till de svenska politikerna, som kan tillåta att det fortfarande är på det viset. När jag satt och lyssnade på privatläkardebatten läste jag i TCO:s tidning — som har delats till mig i postfacket — apropå detta med prognoser, att vi skulle kunna få en bättre skola på grund av ökade resurser, alldeles ofrivilligt, eftersom antalet barn minskar i vårt land. I TCO-tidningen säger man att fördelarna med att arbeta i mindre grupper är uppenbara, något som alla lärare är medvetna om. ”Det ger praktiska möjligheter att hinna med och bry sig om alla barn.” Det var just det som utredningen Utslagningen i grundskolan påvisade, dvs. att det är mycket viktigt att ha mindre undervisningsgrupper, en kontinuitet och hinna bry sig om barnen. Det står vidare i TCO-tidningen: ”Kända sociologiska fakta fastslår att en idealisk gruppstorlek är 3 till 7 personer...! Det är också en vanlig gruppstorlek i de flesta studiecirklar. I skolan är vi fjärran från sådana tal. Har man 25-30 elever betraktas det som en normal klass. Den senaste siffran på klasstorlek som jag hörde från min kommun var 37 elever per klass. Sådana stora klasser i negativt segregerade områden kan bli följden av de ”besparingar” som regeringen har genomdrivit på skolans område. Varje arbetslös människa kostar stat och kommun mellan 125000 och 150000 kr. per år. En arbetslös lärare kostar också stat och kommun en massa pengar. Man undrar vari besparingen ligger om man inte använder de lärare som finns eller annan skolpersonal. Det var inte 23000 lärare som skulle bli arbetslösa enligt prognosen, utan 23 000 i kategorin skolpersonal. Men det är ingen besparing på något vis. Och vem tjänar på att låta lärare och annan skolpersonal gå arbetslösa? Utan någon kostnad för staten skulle vi alltså kunna få en efterlängtad större lärartäthet, en bättre kontinuitet och en bättre skola. De intentioner som fanns senast i Lgr 80 skulle alltså kunna förverkligas, så att alla oberoende av kön, geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden skall ha tillgång till utbildning i grundskolan. Det är vad man skulle kunna göra. Jag är mycket ledsen att det finns så litet av idéer om hur man skulle kunna använda det ökade resursutrymme som det talas om i detta svar. För det första säger Bengt Göransson att han inte är ”beredd att göra några närmare uttalanden om konsekvenserna av det minskande elevunderlaget”. För det andra säger han att man inte vill ”få till stånd en diskussion om ytterligare resurser per elev”. Men det måste ju handla både om elever och om skolsituationen som helhet. När det gäller organisationen på högstadiet kan det inte betraktas som en bra arbetsmiljö för barnen — skolan är ju barnens arbete — att ha det så som många barn har det på högstadiet i dag. Det är stora skolor med 600-700 elever och väldigt många lärare. Det var inte 25 lärare men 25 arbetsledare i en ganska vanlig klass i Stockholmsområdet. Det var 10 läxlärare, 5 andra lärare och en massa ”kringpersonal”. Ett skåp för eleverna att ha sina saker i är en dålig organisation. Om Bengt Göransson menar någonting med att arbetsgemenskapen är viktig kan man inte tillåta att denna organisation får finnas i fortsättningen.
Herr talman! Jag vill göra några ytterligare kommentarer. Uppgiften att man i skolor i Stockholm skulle ha 37 elever per klass är naturligtvis inte riktig. Vi har delningstal på 25-30 i grundskolan. Att vi skulle ha ett genomsnitt på 37 elever per klass har jag oerhört svårt att tänka mig. Jag ställer mig alltså något frågande till den siffran. Inga Lantz hänvisade till utredningar som har gjorts. Den utredning jag framför allt kan hänvisa till är den rapport som redovisades i höstas av den s.k. utslagningsgruppen, som utförde ett uppdrag som den socialdemokratiska regeringen gav i november 1982. Låt mig sedan återkomma till den prognos vi diskuterat. Jag tror nämligen att vi måste ha en viss klarsyn när det gäller prognoser av den typen. Prognosen avser år 2000, dvs. om 16 år. Den ger oss anledning till beredskap. Det kan bli så som man säger i prognosen, men vi skall inte ta den som en beskrivning av hur det faktiskt blir. De som är fixerade vid prognoser borde möjligen någon gång tänka sig 16 år tillbaka i tiden, till 1968, och fundera över vilka prognoser man då gjorde för 1984. De borde kanske ställa sig frågan om sannolikheten för att de som i år gör prognoser för år 2000 träffar rätt är större än sannolikheten för att de som 1968 gjorde prognoser för 1984 skulle göra det. Vi har betydande felkällor, och därför får man t. v. nöja sig med att ha en beredskap för åtgärder. Man kan inte vidta åtgärder som om prognosen beskrev sanningen. Sedan sade Inga Lantz något som ofta dyker upp och som faktiskt kräver en viss analys, nämligen att vi utan kostnad för staten kan använda lärarna, eftersom de annars får arbetslöshetsunderstöd. Det innebär att Inga Lantz menar att det för 25-åringen inte skulle finnas något annat alternativ än 40 års arbetslöshet med ersättning. Först i det ögonblicket skulle man teoretiskt sett kunna säga att man kan anslå de pengar han fått ut under 40 år som arbetslös för att i stället låta honom utföra en arbetsuppgift som lärare. Om man däremot förutsätter att arbetslöshetsersättningen är till för att möjliggöra en övergång till andra arbetsuppgifter inom områden där det faktiskt finns lediga arbeten och att man för en politik som syftar till att bereda möjlighet för en sådan ekonomisk utveckling att människor kan få arbeten, då stämmer inte resonemanget om att använda arbetslöshetsersättningen för att skapa jobb. Arbetslöshetsersättningen kostar pengar, och vi tycker det är värt att anslå de pengarna. Men att tro att arbetslöshetsersättningen skall vara permanent är faktiskt att ha en alltför defensiv syn på samhällets utvecklingsmöjligheter.
Herr talman! För att ta det sista Bengt Göransson sade först vill jag säga att vi har en oerhört hög arbetslöshet i det här landet — det vet ju Bengt Göransson. Tusentals, ja, hundratusentals människor är arbetslösa just nu. Jag tycker det är att använda en dyr och kvalificerad utbildning väldigt dåligt, om man inte låter lärarna arbeta kvar i det yrke de faktiskt har utbildat sig för under fyra, kanske upp till sju år — jag vet inte hur lång lärarutbildningen är nu. Det är klart att man skall låta lärare arbeta som lärare. Det måste vara dålig ekonomi att använda lärare till någonting annat. Om man dessutom kan förverkliga den jämlika skola som jag i alla fall hoppas att Bengt Göransson och jag är överens om att vi någon gång skall få, då är det här ett utmärkt tillfälle. Att prognoser kan slå åt det ena eller andra hållet kan jag också förstå. Men det gäller att ha beredskap inför den situation som kan uppstå, och då tycker jag att det som redovisats måste bli föremål för övergripande utbildningspolitiska diskussioner. Jag sade inte att man har 37 elever i en klass. Jag sade att det diskuteras att en av effekterna av de besparingar man måste göra kan bli en sådan klasstorlek. Andra effekter kan bli delade klasser, B-skolor osv. Det är de effekter man diskuterar ute i skolorna i dag. Jag tycker det är en ganska hemsk situation. Bengt Göransson sade att det inte var bra med splittrade klasser, att undervisningskontinuiteten blev ryckig. Men också inom förskolan laborerar man med olika grupper. Man bryter upp olika förskolor, byter verksamhetsform osv. Jag skulle vilja läsa ur ett brev som jag fick i går kväll. Det är alltså en effekt av statsbidragsreglerna som infördes från den 1 januari. Brevet fortsätter: ”Serenadens ena grupp ska flytta till Staren. Starens ena grupp ska flytta till Spelorrens fritidshem. Zebrans deltidsförskola ska bli eftermiddagsgrupp vid Serenaden.” Så håller man på och flyttar ungar så att de redan innan de kommer till skolan är splittrade i olika kamratoch personalgrupper på många olika ledder, på längden och på tvären. Och nu skall klasser organiseras om. Den femteklass i Vårby Gård som jag tog som exempel har redan delats tre gånger. Det här är effekter av statsbidragssystemet och av besparingar i skolan. De barn som har det allra svårast drabbas allra hårdast av de här besparingarna, som inte är några besparingar utan direkta kostnadsökningar. Vi kommer att få betala för dessa barn på något sätt, över andra konton. Det här kan inte barn må bra av, och det borde Bengt Göransson vara medveten om.
Herr talman! Jag förstår att Inga Lantz inte är helt klar över sambandet mellan arbetslöshetsersättningen och inrättandet av fasta tjänster. Jag vill då bara ställa den här frågan till henne: Menar hon att vi skall använda arbetslöshetsersättningen som lön och att vi skall säga att dessa pengar skall användas för att väga upp? Då måste konsekvensen bli att vi förutsätter att lärare mot arbetslöshetsersättning skall utföra lärararbete till dess att arbetsförmedlingen kan erbjuda dem ett annat arbete. Är det verkligen det som Inga Lantz menar att vi skall göra? Först i det ögonblicket skulle jag ekonomiskt kunna förstå att det finns en poäng i det hon säger. Om hon inte menar det har hon ekonomiskt farit vilse.
Herr talman! Kortfattat: Vad jag menar är att lärare skall fortsätta att arbeta som lärare och att vårt skolsystem faktiskt behöver ha de lärare som finns i tjänst och att de även i fortsättningen bör finnas i tjänst. Vi borde ha råd att satsa kanske tre lärare per klass, eller två lärare per klass, eller undervisningsgrupper som består av 7-10 elever. Då behövs alla dessa lärare. Det är det jag har försökt säga i den här debatten. Jag trodde att Bengt Göransson också skulle tillmötesgå mina tankar när det gäller att det ökade resurstillskottet skulle kunna användas på ett vettigt sätt.
Herr talman! Det finns inget ökat resursutrymme därest man inte menar Fredagen den att lärare som får arbetslöshetsersättning skall vara skyldiga att utföra — & april 1984 lärararbete för den ersättningen till dess de kan få ett annat arbete. Annars förutsätter man att den 25-årige läraren som inte får ett arbete på hösten skall Om åtgärder mot vara arbetslös i 40 år som alternativ till att vara arbetslös höstterminen 1984. segregation i skolan
Herr talman! En lärare, vare sig han är 25 eller 40 år, skall ha en lön för att vara lärare i sin skola, det är poängen i den här debatten.

Herr talman! Bertil Jonasson har frågat mig om jag är beredd att ge Värmlands län extra tilldelning av vägbyggnadsmedel för vintern 1984/85. Vägbyggandet i landet sker enligt tioåriga planer som revideras vart femte år. fr.o.m. 1984 gäller planer avseende åren 1984-1993. Dessa planer har en helt annan omfattning än tidigare vägbyggnadsplaner, eftersom de förutom ordinarie vägmedel även innefattar det vägbyggande som kan bli aktuellt med sysselsättningseller arbetsmarknadsmedel. Vägplanerna är således det samlade uttrycket för hur och i vilken ordning vägobjekten i länen skall byggas oavsett finansieringssätt. Vid bedömning av de sysselsättningspolitiska insatser som kan behövas tar regeringen hänsyn till arbetsmarknadssituationen i resp. län. Regeringen fördelar sedan tillgängliga medel på lämpliga objekt, bl.a. till de vägar som är högst prioriterade i länens vägplaner. Primärt är det inte min uppgift att bedöma behovet av sysselsättningsinsatser i landet. Det är en uppgift främst för arbetsmarknadsmyndigheterna. Jag är mot den bakgrunden inte beredd att nu kommentera Bertil Jonassons interpellation ytterligare.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min interpellation. Innan jag går in på detta vill jag än en gång påminna om den speciella situation som Värmland har befunnit sig i och fortfarande befinner sig i. Förutom den lågkonjunktur som Sverige i flera år allmänt fått slita med har Värmland drabbats speciellt hårt av starka förändringar i näringslivet, dels genom Uddeholms Aktiebolags ekonomiska svårigheter och kraftiga nedbantning av personalstyrkan, och dels genom Vänerskogskonkursen. Jag skulle dessutom kunna nämna flera företagsnedläggelser i Värmland. Vad jag har påtalat har lett till att vi i Värmland fått och har den näst största arbetslösheten i Sverige. Vi behöver nya företag och ökad sysselsättning. För detta krävs bl.a. bättre vägar. Iflera fall är nybyggnad och förbättring av vägnätet i öst-västlig riktning en förutsättning för näringslivets utveckling. Jag tänker då bl.a. på nybyggnad av vägen Mossfallet-Rämen. Men det finns många fler mycket angelägna projekt, som framgår av länsstyrelsens skrivelse. Ett väl utbyggt vägnät som ger goda kommunikationsmöjligheter behövs. En god planering och framförhållning av vägförvaltningen i Värmlands län har gjort det möjligt för oss att snabbt kunna sätta i gång vägarbeten. Vi har också fått extra pengar till vägbyggandet. Det har varit både nödvändigt och bra. Framförhållningen i planeringen är fortfarande god hos vägförvaltningen, och möjligheter till snabb igångsättning finns för flera vägprojekt. Det är detta jag liksom vår länsstyrelse är ute efter. Nu säger kommunikationsministern: ”Vid bedömning av sysselsättningspolitiska insatser som kan behövas tar regeringen hänsyn till arbetsmarknadssituationen i resp. län. Regeringen fördelar sedan tillgängliga medel på lämpliga objekt bl.a. till de vägar som är högst prioriterade i länens vägplaner.” Det är klart att det förhåller sig på det sättet. Mot denna bakgrund vill jag speciellt framhålla dels behovet av sysselsättning i vårt län, dels en del andra aspekter. Regeringen bör även ta hänsyn till det förhållandet att många entreprenörsoch trafikföretag har haft och fortfarande har en svår situation bl.a. till följd av Vänerskogskonkursen, som slog mycket hårt mot dessa företag. De ekonomiska konsekvenserna har blivit stora. I dag finns ca 800 transportfordon och entreprenadmaskiner i Värmlands län, varav ungefär en tredjedel saknar sysselsättning. Många åkare har inte kunnat klara sina olika skatter. Av den anledningen har de fråntagits trafiktillstånden. Andra hotas av samma åtgärd. Detta är allvarligt för dessa företagare. Det är alldeles klart att man måste göra någonting för dessa företagare så att deras verksamhet kan hållas i gång. Inte hjälper det en åkare särskilt mycket att man bara drar in ett trafiktillstånd. Jag vet mycket väl att man från det allmännas sida är tvungen att vidta åtgärder i sådana avseenden, men man berövar dem ju också möjligheten till inkomster. Ett utökat vägbyggande skulle på ett bra sätt hjälpa många sådana företag. Även om nu kommunikationsministern säger att det inte är hans uppgift att bedöma behovet av sysselsättningsinsatser, vill jag ändå inte tro annat än att han har möjlighet att hävda sitt ämnesområde när regeringen inom sig diskuterar sysselsättningssatsningarna. Vägbyggnader och förbättringar av vägar är bland det klokaste man kan satsa på. Man får fram sysselsättning direkt och indirekt, och man ger näringslivet större möjligheter att utvecklas. Det gäller inte minst för ett effektivare skogsbruk, som är viktigt för Värmland. Bättre vägar ger dessutom mindre fordonsslitage, spar energi och ger bättre trafiksäkerhet. Om kommunikationsministern nu delar denna min uppfattning, vill jag fråga om kommunikationsministern ändå inte vill slå ett extra slag speciellt för Värmlandsvägarna? Med detta vill jag än en gång tacka för svaret och utgår från att extra pengar snarast kommer till våra värmländska vägar. Det blir alltför tunt på vägbyggnadsfronten i Värmland framöver om vi inte får nya pengar. De ordinarie väganslagen är små framöver, speciellt gäller detta för 1985.

Herr talman! Jag känner väl till Värmlands svåra situation när det gäller sysselsättningen. Vad jag har svarat på, Bertil Jonasson, är den direkta frågan om jag som kommunikationsminister, i händelse att man från regeringens sida fattar ett beslut om extra insatser, kommer att hävda Värmlands intressen i projekt som kommer från kommunikationsdepartementet. Jag vill gärna säga att det självfallet är på det sättet. När det gäller 1984, för att ta ett exempel, byggs det vägar för 45,5 milj.kr. i Värmland. Av dessa pengar anvisas 42 milj.kr. som sysselsättningsmedel. Det är riktigt att de ordinarie byggmedlen för 1985 är begränsade till 3 milj.kr. Detta beror på en tillfällig nedgång i vägbyggandet under 1985, framför allt på grund av att en del större projekt avslutas då och att det inte finns tillräckligt med medel för att omedelbart påbörja planerade vägbyggen. Av de projekt som kan igångsättas 1985 enligt flerårsplanen tycks det, såvitt jag förstår, finnas projekt i storleksordningen ca 40 milj.kr. på vägsidan. Av dem är det en del som, i varje fall f. n., inte kan betraktas som igångsättningsklara, beroende på besvär som f. n. prövas inom regeringen på kommunikationsdepartementet. Men jag är övertygad om att om regeringen fattar beslut om extra sysselsättningsinsatser, kommer Värmland självfallet att beröras av dessa. Jag håller med om, Bertil Jonasson, att vägprojekt är mycket fina projekt. Man kan snabbt komma i gång med arbetena, under förutsättning att de finns projekterade. Men jag ser det som rätt angeläget att vi prövar även andra projekt. Med hänsyn till den arbetsmarknadssituation som man har i Värmland skall vi givetvis söka efter projekt som kan betyda stora möjligheter till sysselsättning för människorna. Det är inte alldeles säkert, Bertil Jonasson, att det alltid är vägbyggen. Jag vet andra projekt inom kommunikationsdepartementets område — som inte omfattar just vägar — som det också kan vara nödvändigt att vi får till stånd i Värmland, både ur sysselsättningssynpunkt och ur kommunikationssynpunkt. När det gäller skogsindustrin och dess behov av virkesråvara är det naturligtvis angeläget att vi undersöker huruvida den infrastruktur på kommunikationsområdet som utgör underlaget för virkestransporterna är ändmålsenlig och studerar var insatserna skall göras. Jag kan som sagt försäkra Bertil Jonasson att jag, om det blir aktuellt med beslut om extra medelstilldelning, av eget intresse men framför allt med hänsyn till Värmlands intressen kommer att bevaka de kommunikationsleder som jag har att ta ansvar för.

Herr talman! Kommunikationsministern säger att han, om regeringen kommer att anslå extra medel för särskilda sysselsättningsåtgärder, skall följa upp denna fråga. Med hänsyn till det arbetsmarknadsläge som vi har utgår jag från att sådana åtgärder sätts in från regeringens sida. Kommunikationsministern pekade på att vi nu får en nedgång i vägbyggandet på grund av att vissa pågående vägbyggen blir färdiga. Det är riktigt. Det är just detta som gör att vi i Värmland är mycket fundersamma inför framtiden. Det blir en stagnation i vägbyggandet, vilket minskar sysselsättningen. När man talar om sysselsättningen och pekar på det precisa antalet dagsverken ger det inte en riktigt sann bild. Det finns knappast någonting som har så många kringeffekter som en satsning på vägar. Bl.a. får entreprenadföretag och serviceföretag mera jobb. Det sysselsätter, indirekt, många människor. Det är en sak som man är tvungen att ta i beaktande. Det finns projekt som är klara att sätta i gång. På något ställe har det visserligen hängt upp sig på frågan om rättigheterna att gå fram med vägen, men det löser sig nog rätt snart. Det finns dessutom många projekt där allt förberedelsearbete är färdigt, så det går säkert att sysselsätta människor med vägprojekten. Men det viktiga är inte bara att man kommer i gång och nu skapar sysselsättning, utan också att man lägger grunden för ett näringsliv som kan blomstra och på sikt ge många sysselsättningstillfällen. Jag menar med andra ord att vägbyggena i sysselsättningsavseende har stora både direkta och indirekta verkningar såväl i nuet som i framtiden. Jag tar kommunikationsministerns sista ord — då han sade att han, om det blir en fördelning av extra medel, skall tänka på Värmland — som ett löfte. Det behövs vägbyggande i större utsträckning. Det gäller överallt, men speciellt i Värmland. Värmland har här särskilda behov. Jag hoppas att kommunikationsministern, som den praktiske man han är, ser till att Värmland får extra medel.

Herr talman! Arne Andersson i Ljung har frågat mig om jag är beredd att föreslå sådan ändring av riksdagsbeslutet om avgift på bekämpningsmedel att konkurrenskraften bibehålls för den industri som tillverkar kreosotoljebaserade produkter. I den proposition om avgifter på gödseloch bekämpningsmedel som nyligen avlämnats föreslås att träskyddsmedlen inte skall omfattas av den avgiftsskyldighet som bör införas på övriga typer av bekämpningsmedel.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Svante Lundkvist för svaret på min fråga. Jag vill framför allt tacka för det sakliga innehållet, som för den näring det gäller är särskilt betydelsefullt. Man kunde möjligen av det korta svaret dra den slutsatsen att det är ett om inte sedan länge så ändå väl känt förhållande att denna näring inte skall omfattas av den lag som vi i princip fattade beslut om i december månad. Så varinte fallet. Det var inte heller känt för en månad sedan, då jag ställde min fråga, hur det skulle bli. Nu har statsrådet emellertid visat den föredömliga lyhördhet som vi sätter stort värde på. Jag vill inte göra denna debatt längre utan tackar återigen för att man har kunnat ställa dessa medel utanför avgiftsskyldigheten. Kvar står dock, herr jordbruksminister, att det inte bara är denna näring som betraktar avgiften som en skatt och en pålaga. Vi har fortfarande den avgörande invändning vi hade när riksdagen trots vårt motstånd fattade beslutet i december månad, dvs. att denna avgift inte har samband med den miljöpåverkande åtgärd som statsrådet i proposition 40 låter göra gällande. Vi betraktar också fortsättningsvis avgiften som en skatt. Men vi får återkomma till detta när propositionen skall riksdagsbehandlas. Vi tycker alltså fortfarande lika illa om detta.

Herr talman! John Andersson har frågat mig hur jag ser på det stora svavelutsläppet vid Rönnskärsverken och om jag avser att vidta några åtgärder. Oswald Söderqvist har frågat mig om hur länge och enligt vilka bestämmelser och dispenser stora fjärrvärmeanläggningar och liknande anläggningar skall få fortsätta sina utsläpp. Tore Claeson har frågat mig vilka åtgärder regeringen tänker föreslå och/eller vidta för att kraftigt begränsa farliga utsläpp från befintliga industrioch värmeanläggningar och motverka tillkomsten av nya koleldade anläggningar i våra tätorter. Alexander Chrisopoulos har frågat mig vad jag ämnar göra för att utsläppen skall minska i regionen kring Stenungsund och Lysekil. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Ett av våra allvarligaste miljöhot är försurningen av mark och vatten, vilken till stor del beror på utsläppen av försurande ämnen i luften. En lång rad åtgärder har redan vidtagits för att begränsa luftföroreningsutsläppen. År 1976 lade den dåvarande socialdemokratiska regeringen fram en proposition med ett program för att begränsa utsläppen för tiden fram till år 1985. I detta program ingick också begränsningar av utsläppen från processindustrier som raffinaderier, smältverk och cellulosaindustrier. En ny lag om svavelhaltigt bränsle infördes. I propositionen angavs som mål att svavelutsläppen skulle halveras fram till år 1985. Det målet kommer vi att uppnå. Regeringen har nyligen beslutat om ytterligare åtgärder för att begränsa utsläppen av försurande luftföroreningar. I proposition 1983/84:158 om vissa kolfrågor har redovisats de riktlinjer beträffande luftföroreningsutsläpp från koleldade anläggningar som regeringen nu avser att tillämpa. Dessa riktlinjer innebär att kraven skärps för både större och mindre kolanläggningar. Härigenom beräknas den begränsade kolanvändning som vi räknar med under 1980-talet kunna medverka till att minska svaveldioxidutsläppen med ytterligare 20 000-30 000 ton per år. Regeringen tänker inte låta sig nöja med detta. För att utarbeta underlag för ett fortsatt åtgärdsprogram har vi tillsatt en särskild aktionsgrupp mot försurningen. Gruppen skall gå igenom olika tänkbara åtgärder för att minska försurningsproblemen. Härvid skall även ytterligare åtgärder för att minska luftföroreningsutsläppen studeras. Det är emellertid inte tillräckligt att åtgärder vidtas mot de svenska luftföroreningsutsläppen, eftersom större delen av det sura nedfallet kommer från de stora utsläpp som sker i utlandet. De nordiska länderna har därför lagt fram ett förslag om minskning av svavelutsläppen med 30 96 fram till år 1993. Ett genomförande av sådana åtgärder i samtliga länder i Europa skulle väsentligt förbättra försurningssituationen. Det är glädjande att allt fler länder nu ansluter sig till detta förslag. Vid det miljöministermöte som hölls i Canada i mars i år deltog tio länder. Vid detta tillfälle utfäste sig dessa länders regeringar i en gemensam deklaration att begränsa sina svavelutsläpp med 3076 till år 1993. I deklarationen uttalade man sig också för att i internationellt samarbete vidta åtgärder för att effektivt minska de totala årliga kväveoxidutsläppen från stationära och mobila källor så snart som möjligt och senast år 1993. Avsikten från de deltagande ländernas sida är att söka vidga kretsen av nationer som är beredda till motsvarande utfästelser. De åtgärder jag här redovisat syftar till en minskning av det totala nedfallet över Sverige av försurande ämnen. Det är självfallet angeläget att utsläppsbegränsningar sker inom bl.a. de regioner och när det gäller bl.a. de anläggningar som berörs i frågorna. Vilka åtgärder som bör vidtas och vilka krav som bör ställas i de enskilda fallen kan jag emellertid inte ta ställning till i en riksdagsdebatt. De enskilda anläggningarna måste på vanligt sätt prövas enligt miljöskyddslagen.

Herr talman! Låt mig först tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. Jag är mycket väl medveten om att försurningen är ett stort problem och i hög grad ett internationellt problem, som man inte slutgiltigt löser med annat än internationella överenskommelser och åtgärder. Men man måste ändå söka alla tänkbara vägar för att komma till rätta med det, och då får man inte se någon åtgärd som vare sig marginell eller betydelselös. Efter det att jag hade ställt frågan om svavelutsläppen vid Rönnskärsverken har det kommit en rapport från statskontoret om effekter och kostnader när det gäller kadmiumregleringen. Rapporten visar att Rönnskärsverken släpper ut ca 4 ton kadmium om året. Det handlar alltså inte enbart om svavelutsläppen utan också om utsläpp av tungmetaller. Miljökraven skall naturligtvis inte vara avhängiga av företagens lönsamhet — här måste andra kriterier gälla. Men när företagen nu redovisar mycket stora vinster tycker man ändå att de kunde visa större beredvillighet att acceptera kostnader för en bättre reningsteknik. Nu säger jordbruksministern i sitt svar att han i en riksdagsdebatt inte kan ta ställning till de enskilda fallen. Men eftersom svaret tyder på en positiv inställning till fortsatta åtgärder mot försurningen hoppas jag att den industri jag har frågat om, Rönnskärsverken, inte glöms bort i det fortsatta agerandet.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

När det gäller riktlinjer för koleldade anläggningar är det mycket bra gränsvärden som tas fram; det är ett steg som vi alla välkomnar. Den springande punkten, nämligen de anläggningar som redan finns, går jordbruksministern emellertid förbi, men det är de som är intressanta. Det som står i propositionen och som jag tycker är mycket bra handlar mest om nyanläggningar. Men bl.a. anläggningen i Uppsala, som är ett mycket fint kraftvärmeverk, är en av de stora luftförorenarna i Sverige. Det kan varken jag eller andra uppsalabor komma ifrån. När kommer de hårdare gränsvärdena att gälla för äldre anläggningar? Såvitt jag har kunnat se står det inte någonting om detta i den nu aktuella propositionen. Det står klart att jordbruksministern och regeringen nu kommit åt de nya anläggningarna. Det går inte att uppföra några sådana utan att man måste ta de nya kraven i beaktande. Men hur blir det med dem som redan är i drift? Jag skulle gärna vilja ha litet klarare besked på den punkten, även om jag förstår att vi i och för sig inte kan tala om enskilda anläggningar. Men hur länge skall dessa äldre anläggningar få fortsätta sina utsläpp? I Västerås, där man har en av de stora ”försurarna”, har man vidtagit åtgärder för att få bukt med problemen. Men hur är det på andra håll? Jag skulle gärna vilja få veta litet mera om detta. I övrigt tycker jag som sagt att regeringen i propositionen om kolfrågor, och det framgår även av svaret, har tagit ett bra grepp på det här problemet. Det kommer säkert att få positiva verkningar framöver. Sedan har vi detta med utlandspåverkan. Vi vet ju att vi får nedfall från Västeuropa och Östeuropa i stora mängder, beroende på hur vindarna blåser. Det kan vi naturligtvis inte göra något åt på annat sätt än genom internationella förhandlingar, vilket också nämns i svaret. Men faktum är att Sverige hör till de länder som mest försurar sin egen miljö — kanske inte bara genom eldning utan också genom trafiken, som vi emellertid inte skall diskutera i dag. Båda problemen är emellertid aktuella. Som sagt: Hur går det med de gamla anläggningarna?

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är de diskussioner som på sistone har förekommit i Stockholm då det gäller Värtaverket, frågan om konvertering av en stor kolanläggning och det järnsvampverk som varit på förslag.

När det gäller jordbruksministerns svar kan jag säga att långsiktigt är åtgärderna i kampen mot försurningen tillfredsställande. Problemet gäller emellertid, enligt min uppfattning, hur vi på kortare sikt skall kunna komma till rätta med förhållandena. I det avseendet anser jag att insatserna inte är tillräckliga. Det gäller att snabbare vidta åtgärder. De åtgärder som regeringen redovisat räcker tyvärr inte till. Den försurning som sker till följd av nedfallet utifrån kan således inte stoppas. Jordbruksministern har berört detta. På alla fronter krävs det alltså krafttag och nya initiativ. Vi får finna oss i att det kostar en del pengar.

En ytterligare utbyggnad av vattenkraften motiveras bl.a. med att svavelutsläppen kan minskas. Det kostar emellertid mångdubbelt mera att satsa på en utbyggnad av vattenkraften än att satsa på ordentliga reningsanläggningar. Jag hoppas att förslag i dessa frågor i fortsättningen konsekvent innebär att man riktar in sig på att ta krafttag i syfte att nedbringa utsläppen vid de eldningsanläggningar som redan finns. Därmed minskas ju försurningen. Herr talman!

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min fråga. Försurningen i Sverige är i dag, som jag redan framhållit i min fråga, dubbelt så stor som för 50 år sedan. Av alla nya rapporter på detta område framgår dels att skadorna till följd av försurningen ökar i allt snabbare och i allt mera oroväckande takt, dels att den totala effekten av försurningen i alla dess former samt dess påverkan på naturen inte är tillräckligt belysta. Av rapporterna framgår dessutom att Västsverige drabbas speciellt hårt av försurningen. Med västvindarna kommer nämligen det mesta av andra länders luftföroreningar in över södra Sverige. Även de egna utsläppen i området är mycket stora på grund av den mycket starka koncentrationen av industrier. I Västsverige finns landets fjärde största föroreningskälla i vad gäller utsläpp av svaveldioxid, nämligen Scanraff som släpper ut 4 500 ton per år. Stenungsunds petrokemiska industri släpper ut 1 000 ton per år. Ferrolegeringar i Trollhättan bidrar med 2 500 ton per år och Göteborgs energiverk med 1 295 ton. Shelloch BP-raffinaderierna släpper tillsammans ut 2 700 ton per år. Vidare tillkommer utsläpp från en mängd småindustrier. De siffror jag här nämnt gäller enbart svaveldioxidutsläppen. Om man beaktar utsläppen av tungmetaller och andra ämnen, finner man att situationen är mycket oroväckande speciellt för Västsverige. Det är inte en tillfällighet att exempelvis de ca 200 mycket starkt förorenade sjöar som svartlistats på grund av kvicksilverförgiftning är starkt koncentrerade till Västsverige. Även om det är av allra största vikt att det görs ansträngningar på det internationella planet mot försurningen, är det alldeles uppenbart att arbetet med att reducera våra egna luftföroreningar måste fortsätta med all kraft. Vi har nämligen mycket små möjligheter att vinna trovärdighet i det internationella arbetet mot luftföroreningar så länge vi inte håller rent i eget hus. Herr talman! Mot denna bakgrund finner jag situationen beträffande luftföroreningarna i Göteborg så pass speciell att det krävs extra åtgärder för att bekämpa den.

Herr talman! Vi är uppenbarligen alla överens beträffande problemet, och jag vill instämma med John Andersson att det är klart att vi skall pröva varje möjlighet att åstadkomma en förbättring. Frågeställarna tar samtliga upp frågan om vad regeringen kan tänkas göra beträffande befintliga utsläppskällor. Det är naturligtvis en väsentlig fråga, eftersom det gäller att minska de nuvarande utsläppsmängderna och inte bara att förhindra en ökning. Jag har i mitt svar redovisat att regeringen planerar ett nytt samlat åtgärdsprogram. Det vi presenterade 1976 riktade sig bl.a. mot befintliga anläggningar, exempelvis industriprocesser. Det kommer också det nya att göra. Det bör vara möjligt att med hjälp av den mer avancerade teknik som utvecklats sedan dess skärpa kraven. Energisparande är naturligtvis också av vikt i detta sammanhang. Beträffande vad som kan ske på kortare sikt vill jag säga att avsikten med aktionsgruppen var att den skulle kunna lägga fram ett förslag till program så snart som möjligt, så att vi redan nu kan vidta de åtgärder på kortare sikt som kan vara möjliga. Sedan skall vi naturligtvis också ha ett luftvårdsprogram, som syftar till åtgärder på litet längre sikt. På frågorna om åtgärder på kortare sikt vill jag alltså säga att det handlar om dessa utsläpp, men också om andra åtgärder. Vi har frågan om åtgärder i skogsproduktionen och andra frågor som kommer in i bilden. I aktionsgruppen har jag samlat de sju ansvariga generaldirektörerna för de områden som det gäller, för att vi med korta beslutsvägar så snart som möjligt skall kunna få fram underlag för ett gemensamt åtgärdsprogram som kan angripa dessa problem effektivt. Beträffande tillkomsten av nya anläggningar eftersträvar regeringen generellt att hålla tillbaka kolintroduktionen. I propositionen har vi beträffande förbränningsanläggningar slagit fast att kol skall användas först sedan andra möjligheter, exempelvis att använda inhemska bränslen, har prövats och inte visat sig kunna komma i fråga. Hur regeringen sedan skall förfara i varje enskilt fall kan jag, som frågeställarna också har uttalat förståelse för, inte ta ställning till just i denna debatt. De enskilda fallen får prövas i sedvanlig ordning. Vad jag har gett uttryck för här är de ambitioner som regeringen har när det gäller att tackla dessa problem.
Herr talman! Jag noterar att jordbruksministern säger att kraven på de befintliga anläggningarna skall skärpas och att detta blir en uppgift för aktionsgruppen. Det tycker jag är bra. Det finns en detalj i sammanhanget som jag tycker är litet märklig och som jag är en aning nyfiken på.

Jag tycker att det är litet märkligt, och det föranleder en följdfråga: Hur har tidningen Land kunnat presentera de här siffrorna? Det måste väl finnas någon myndighet här i landet som har kontroll över utsläppen. Om det inte finns någon statistik är det mycket svårt att ställa krav på t.ex. en halvering av utsläppen och sedermera se om skärpta bestämmelser har haft någon effekt. Det tycker jag är intressant i det här sammanhanget.

Herr talman! Vi får tydligen förvänta oss ganska mycket av aktionsgruppen mot försurning. Det finns inte — vilket framgår av de diskussioner vi har haft — något bestämt mål eller någon konkret tidpunkt fastställd när de befintliga anläggningarna, som vi och jordbruksministern själv är intresserade av, skall falla in i mönstret och åsättas hårdare krav. Jag hoppas verkligen att denna arbetsgrupp — som jag förutsätter kommer att arbeta snabbt — när den så småningom har slutfört sitt arbete fastställer en sista tidpunkt när exempelvis ett värmeverk i en stor kommun som Uppsala inte längre får släppa ut de mängder av föroreningar som det släpper ut i dag. Det är ingen idé att ha stränga krav på nya anläggningar om de stora kommunala värmeverk, stora industrianläggningar osv. som vi redan har, och som har ganska lång livstid, får fortsätta att släppa ut föroreningar i ytterligare ett decennium utan att regeringen, som är ansvarig för detta, fastställer en slutlig tidpunkt då detta måste upphöra. Ett förslag om en sådan tidpunkt anser jag att denna arbetsgrupp måste lägga fram om det över huvud taget skall vara någon substans i skrivningarna i interpellationssvaret. Annars är det bara de nya anläggningarna vi kommer åt och inte de gamla.
Herr talman! Jag vill också anknyta till aktionsgruppen mot försurning, som jordbruksministern återkommer till även i sina kommentarer. Det är väl bra med expertis, bra med utredningar och bra med forskning m.m., men vi skall också vara på det klara med att om vi skall kunna nå snabba resultat, kommer det att kosta pengar. Jag var inne på den frågan i mitt föregående inlägg, och jag skulle gärna vilja ha något slags besked om hur jordbruksministern ser på möjligheterna att satsa tillräckligt med medel. Det finns redan nu, som bekant, teknik. Det finns bra teknik, och när det gäller reningsanläggningar tänker jag litet på min hemkommun Södertälje. Men det kostar väldigt mycket pengar. En väsentlig fråga måste därför vara om regeringen är beredd att satsa tillräckliga medel för att snabbt åstadkomma den förbättring som vi alla talar om och som vi alla vill ha. De förbättringar på alla våra tusentals oljeeldade värmeanläggningar här i landet, som måste till om man skall kunna fortsätta att använda dem eller kunna introducera kol, skall väl inte betalas av konsumenterna, av dem som köper värme, dvs. hyresgästerna? För att snabbt nå resultat måste även regeringen vara beredd att göra ordentliga ekonomiska insatser. Jag tror att det är väsentligt att vi får något slags besked från jordbruksministern om hur han ser på detta.

Herr talman! Jag vill ytterligare fästa jordbruksministerns uppmärksamhet på den speciella situation som råder i Västsverige och Göteborgsregionen. Där förekommer inte bara utsläpp av svaveldioxider utan även en kombination av utsläpp. Göteborgs Oljeraffinaderier exempelvis släpper årligen ut 25 000 ton kolväteföreningar i luften. Volvos lackeringsverkstäder bidrar med ytterligare 3 000 ton kolväteföreningsutsläpp. Som bekant är många av dessa föreningar kända för att vara cancerframkallande. Göteborgs bilar förorenar luften med 25 000 ton kolväteföreningar och 15 000 ton kväveoxider per år. År 1981 överskreds de amerikanska gränsvärdena för totalkolväten i luften vid 201 mättillfällen. Under åren 1978-1981 överskreds världshälsoorganisationens lägre timgränsvärden vad gäller kväveoxidhalterna i luften under 198 timmar vid en mätstation på GP-husets tak i centrala Göteborg. 1979 undersöktes 417 av länets sjöar. Endast 12 90 av sjöarna karakteriserades som friska. Detta ger sammanlagt en bild av Göteborgsregionen som är mycket oroande och som kräver speciella åtgärder.

Herr talman! Naturvårdsverket har självfallet uppgifter om utsläppen. I kolpropositionen sägs att naturvårdsverket dessutom skall ges i uppdrag att fortlöpande redovisa sammanställningar för att man skall kunna följa utvecklingen på detta område.

I fråga om de kostnader som här har tagits upp är det så att övergång till exempelvis kol ofta är lönsam i förhållande till vad man nu tillämpar — även med de nya skärpta bestämmelserna. Kolmiljöfonden finns också för stöd i detta sammanhang. När det gäller de industrier som här är aktuella delar jag John Anderssons uppfattning att det i dag borde finnas utrymme för ekonomiska insatser från många industriers sida för att ta till vara den bättre teknik som vi under mellantiden från 1976 till nu ändå fått fram på detta sätt. Vi gav i 1976 års program uppdraget att man inom industrin skulle halvera utsläppen fram till år 1985. Det uppdraget har man klarat. Det finns säkerligen möjligheter att gå vidare med den teknik som man numera har tillgång till. När det gäller Göteborgsområdet är jag väl medveten om att det är ett område som är särskilt utsatt. Regeringen har bl.a. en särskild utredning för Stenungsundsområdet som naturvårdsverket leder. Självfallet får man i alla områden ta särskild hänsyn till i vilken mån de är speciellt belastade, när man en gång med stöd av det underlag som vi nu försöker få fram skall ta itu med att angripa problemet.

Herr talman! Göran Ericsson har frågat mig om regeringen kommer att minska statsbidraget till Riksidrottsförbundet under åberopande av att vissa specialförbund har licensierade idrottsmän. Han har vidare frågat om regeringen kommer att underställa idrottens regelsystem riksdagens prövning innan ställning tas till frågan om fortsatt bidragsgivning till idrotten samt om jag ämnar vidta några åtgärder med anledning av vissa kommuners beslut att dra in kommunalt föreningsstöd till en del idrottsföreningar. Idrottsrörelsen är en fri folkrörelse. I likhet med andra folkrörelser har idrottsrörelsen att dra upp riktlinjerna för sin verksamhet och fatta erforderliga beslut om verksamhetens uppläggning och genomförande. I folkrörelsernas rätt att själva fatta beslut om sin verksamhet och sina mål och medel för verksamhetens genomförande ligger mycket av grunderna för det demokratiska system som tillämpas i vårt land. Höstens riksidrottsmöte diskuterade den frågeställning som Göran Ericsson tar uppi sin interpellation. Det framhölls i riksidrottsmötets uttalande att idrottsrörelsen skall öka sina ansträngningar för att komma till rätta med det problem som interpellanten pekar på. Jag finner denna inställning naturlig. Men det understryks samtidigt i uttalandet att idrotten som en fri folkrörelse har de bästa förutsättningarna att finna för såväl samhället som berörda förbud och föreningar acceptabla lösningar. Jag delar den uppfattningen och har därför ingen anledning att aktualisera några åtgärder i samband med statsbidragsgivningen. Vi har i vårt land, som Göran Ericsson väl vet, en väl utbyggd kommunal självstyrelse. Det ankommer på de olika kommunerna att fatta de beslut man anser rimliga och passande från kommunens utgångspunkt. Detta gäller också anslagen till föreningslivet i kommunerna.

Herr talman! Jag vill inledningsvis tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Jordbruksministern har avlämnat den deklaration som min interpellation syftade till, och jag delar också till fullo den principiella syn på idrottsrörelsen som folkrörelse och på dess verksamhet som jordbruksministern i sitt svar givit uttryck för. Det problem som jag tagit upp i min interpellation är dock av den karaktären att vi inte kan slå oss till ro här i kammaren med väl formulerade uttalanden. Idrottens bidragssystem, som bygger på ett stort statligt bidrag till Riksidrottsförbundet, att fördelas mellan specialförbunden och därefter mellan specialdistriktsförbunden, är grundat på en riktig princip. Medelsförsörjningen till föreningarna för att dessa skall kunna bedriva sin verksamhet sköts dock av kommunerna, via ett bidragssystem som enligt min mening medför att det är viktigare för en idrottsledare att vara en bra blankettifyllare än att vara en bra idrottsledare. Medelstilldelningen kommer således från två håll, dels från staten, dels från kommunerna. Idrottsrörelsens organisation innebär dock att föreningarna har att verka efter de regler och bestämmelser som uppställs av specialförbunden inom RF. Verksamhetsmässigt är således idrottsföreningarna utan varje anknytning till kommunerna och dessas fritidspolitiska målsättningar. Kommunerna har såsom bidragsgivare därför ingen möjlighet eller ens rätt att kräva att idrottsföreningar skall ändra sin verksamhet eller anta andra regler än de som uppställts av föreningarnas specialförbund. Det är alltså en felaktig relation mellan å ena sidan bidragsgivningen och å andra sidan försök från kommunernas sida att styra verksamheten. Detta förhållande gäller inte enbart idrottsrörelsen utan i lika hög grad andra folkrörelser, såsom t.ex. nykterhetsrörelsen och bildningsförbunden. Bakgrunden till min interpellation, herr talman, är den att två kommuner med socialistisk majoritet, Timrå och Stockholm, beslutat dra in det kommunala stödet till idrottsföreningar i sina kommuner, endast av det skälet att dessa föreningar följt av sina specialförbund uppställda regler. I Stockholms kommuns fall har kommunen framlagt ett fritidspolitiskt program med följande målformuleringar: demokrati, självbestämmande och frigörelse. Enligt den socialistiska majoriteten faller inte idrottsföreningarnas verksamhet inom ramen för dessa mål, varför man i fritidsnämnden den 27 september 1983 beslutat att kommunala bidrag inte längre skall utgå till föreningar som exempelvis bedriver värvningsverksamhet med ekonomiska inslag eller tillämpar utestängning genom licenskrav och/eller avstängning genom karensdagar. De två hörnstenarna i idrottens regelsystem, som i fullt demokratisk ordning antagits av idrottens egna förtroendemän, är tävlingsbestämmelserna och representationsbestämmelserna. Dessa regelverk utgör inget hot mot och inget avsteg från idrottsrörelsens centrala målformuleringar, uttalade och fastlagda av idrottens topporgan. Tvärtom utgör de, som jag ser det, en nödvändig förutsättning för att man skall kunna upprätthålla ordning och rättvisa inom idrottsverksamheten. De nu fattade besluten i Timrå och Stockholms kommuner har skapat stor oro inom idrottsrörelsen. Många föreningsledare och styrelser undrar — med rätta — vilka regler som nu gäller. De har också rätt att fråga sig, tycker jag, vilka förtroendemän som egentligen bestämmer över deras verksamhet. För socialisterna i Timrå och Stockholm är det naturligt att intervenera i nya områden och skaffa sig mer makt. Att det i det här fallet går ut över idrotten bekymrar tydligen inte en sann socialist. Under åberopande av att besluten nu skall fattas i demokratisk ordning och så att de medför frigörelse och självbestämmande trampar man in i en demokratisk folkrörelse. Man måste onekligen fråga sig vilka motiv socialdemokrater och kommunister i dessa kommuner haft. Det kan knappast ha varit det stora antalet övergångar, som lett till ettårsfall, vilka varit många och blivit alltför många. I Stockholm skedde 1983 1 200 spelarövergångar inom fotbollen. I 20 av dessa fall ledde övergången till att den normala övergångstiden på ett år utnyttjades. Inte i något fall var spelaren yngre än 22 år. Det stora antalet övergångar beror också på att vi i dag lever i ett samhälle med allt större rörlighet på arbetsmarknaden — folk flyttar, studerar på annan ort än där de bor, osv. Det är en naturlig utveckling, som avspeglas inom idrotten. Nej, orsaken kan inte ha varit frekvensen ettårsfall, och inte heller att man ansåg att det fanns brister i idrottsrörelsens demokratiska uppbyggnad. Här har jordbruksministern och jag samma uppfattning. Man måste analysera effekten av beslutet, för att få en bild av motivet. Vid den analysen, herr talman, finner man att slaget riktas mot de små och ekonomiskt svaga föreningarna — de föreningar som lever efter reglerna och som till sin budget får ett i stort sett 90-procentigt kommunalt stöd. När det stödet dras in upphör verksamheten, och mycket viktiga verksamheter hindras. I sin iver att skaffa mer makt riktar socialdemokraterna och kommunisterna i Timrå och Stockholm ett dråpslag mot de svagaste föreningarna inom idrottsrörelsen. Detta är djupt allvarligt. Den verksamhet som jag och jordbruksministern tycker är stor och viktig byggs upp och förnyas ständigt ute i alla de tusentals små idrottsklubbar runt om i landet som engagerar och intresserar ungdom för idrott. Det är riktigt, som jordbruksministern konstaterar i sitt interpellationssvar, att vi har en utbredd kommunal självstyrelse. Vi skall slå vakt om denna. Men när denna självstyrelse missbrukas av grumliga ideologiska skäl, och när detta dessutom går ut över idrottens viktiga verksamhet, då måste vi inte bara reagera kraftigt utan också fundera över om idrotten skall skyddas från beskäftiga kommunalmän. Herr talman! Jordbruksministerns interpellationssvar är, som jag inledningsvis påpekade, bra, men det lämnar åtminstone en fråga obesvarad. Dels slår jordbruksminstern fast — vilket är en riktig och bra deklaration — att idrottsrörelsen är en fri folkrörelse, som har att dra upp riktlinjerna för sin verksamhet och fatta erforderliga beslut om verksamhetens uppläggning och genomförande, dels godkänner jordbruksministern att kommunerna kan och skall fatta de beslut man anser rimliga och passande. Detta låter bra, men omskrivet innebär det att det är fritt fram att ställa upp precis vilka kommunala regler som helst för idrottsrörelsen och andra folkrörelser när det gäller tilldelning av bidrag. Motsägelsen i jordbruksministerns svar är påtaglig och kommer naturligtvis inte att lugna alla de människor som är aktiva inom idrotten — alltifrån föräldrar till idrottsledare. Jag tror att det vore välgörande om jordbruksministern i dag här i kammaren ville något mer precisera sin ståndpunkt. Är han för en fri och obunden folkrörelse eller är han det inte? Det är inte bara idrottsrörelsen som vill veta svaret. Det är många folkrörelser i vårt land som uppbär kommunalt stöd och som gjort det genom åren, men som nu börjar känna att marken rör sig under dem. Jag tror att det vore bra om vi i dag här i kammaren kunde få fastslaget om regeringen är för en fri folkrörelse eller inte.

Herr talman! Göran Ericsson vill att jag skall dra slutsatsen, att vi från statens sida skulle begränsa kommunernas rätt att fatta beslut om i vilken form de skall ge bidrag till olika föreningar. Jag måste svara Göran Ericsson att jag inte är beredd att dra den slutsatsen. Om Göran Ericsson vill ha ett riksdagsbeslut om att riksdagen skall bestämma i vilken form kommunerna skall fatta sina beslut angående bidrag till olika föreningar, bör han motionera om det i riksdagen, exempelvis under den allmänna motionstiden. Men jag är tämligen övertygad om att Göran Ericsson blir ganska ensam i riksdagen om att ha den uppfattningen att staten skall bestämma på vilka premisser kommunerna skall lämna kommunala bidrag till organisationerna. Jag anser att man skall tänka på ytterligare en sak när man diskuterar detta, nämligen frågans vikt och betydelse i sig. Idrottsrörelsen säger för sitt vidkommande att den kommer att öka sina ansträngningar för att komma till rätta med detta för idrotten allvarliga problem. Jag tycker att det är värdefullt attidrottsrörelsen på sitt möte har gjort den deklarationen. Men jag vidhåller att jag, som jag sade i mitt svar tidigare, betraktar idrottsrörelsen själv som det forum i samhället som har de bästa förutsättningarna att lösa problemet. Från de utgångspunkter som jag har redovisat anser jag vidare inte att man skall gå in i den fria folkrörelsen och idrottsrörelsen och ålägga dem att lösa problemet. Jag är övertygad om att de kommer att klara problemet av egen kraft.
Herr talman! Jag vill tacka för svaret. Jag noterar att de problem som man På riksidrottsmötet påstod skulle finnas — och jag kan inte säga att problemen inte finns — naturligtvis skall lösas i en dialog mellan kommunalmän, politiker och kanske riksdagsmän. Regeringen har ju också företrädare i Riksidrottsförbundets styrelse. Det är viktigt att en dialog alltid finns i ett öppet samhälle. Jordbruksministern och jag ger i talarstolen uttryck för den varma tilltro vi har till folkrörelsernas möjligheter att sköta sina egna angelägenheter. Det är dock allvarligt när denna grundläggande inställning, som jag upplever finns i kammaren, inte finns utanför denna kammare. Jag har inte förväntat mig att jordbruksministern skulle avge någon deklaration som inskränker den kommunala självstyrelsen. Jag sade tvärtom att den kommunala självstyrelsen är viktig och att den skall bibehållas. Men det får inte vara så att vi här i kammaren år efter år ger ett ökat anslag och stöder och säkrar idrottens verksamhet medan verksamheten samtidigt raseras ute i kommunerna. Kommunerna kan göra så genom snabba, oövertänkta och många gånger kanske ideologiskt färgade beslut av existerande majoriteter. Detta är djupt allvarligt, jordbruksministern. Jag hoppas att jordbruksministern tänker på — Nr 120 denna fråga också i fortsättningen. Jag tänker inte väcka en motion om
| mot luftförorening Herr talman! Göran Ericsson måste hålla isär vad vi har att diskutera. I a riksdagen har vi att diskutera statsbidragen, och vi har alltså rätt att ha en uppfattning om hanteringen av dem. Jag har deklarerat min syn på hur statsbidragen skall användas i relationen till en folkrörelse. Den uppfattningen står jag fast vid. Jag tycker det är allvarligt när Göran Ericsson ifrågasätter att vi skulle ge oss på kommunernas rätt att fatta sina beslut i dessa sammanhang. Det är bra om Göran Ericsson vill deklarera att han inte avser att man skall begränsa den kommunala självstyrelsen — för jag tror inte att det skulle vara riktigt att dra den slutsatsen av Göran Ericssons fråga.
Herr talman! Får jag kort till jordbruksministern säga att jag under överläggningen här inte har kommit med något färdigt förslag till hur detta problem skall lösas. Jag har sagt att vi skall slå vakt om den kommunala självstyrelsen, men jag har också sagt att problemet är akut. Och jag hoppas att jordbruksministern tar med sig detta problem till sin kammare och att vi tillsammans i vanlig demokratisk ordning här i riksdagen, vad det lider, kan få en lösning på problemet. Avslutningsvis, herr talman, vill jag säga att det inte är bra att vi ena gången står här i kammaren och stöder folkrörelserna med statliga pengar — stöder dem i ord och handling — men att deras verksamhet sedan saboteras ute på fältet. Jag hoppas alltså att vi kan få en lösning på det här problemet — både för vår skull, för kommunalmännens skull och för idrottsrörelsens och andra folkrörelsers skull.

Herr talman! Grethe Lundblad har frågat mig hur de nordiska ministrarnas överenskommelse om gemensamma åtgärder mot luftföroreningar påverkar våra nationella åtgärder med anledning av remissbehandlade utredningsförslag från kemikalieutredningen, bilavgaskommittén och Kol-hälsa-miljöutredningen. Vid det nordiska miljöministermötet i slutet av februari i år diskuterades 147 bl.a. det fortsatta internationella arbetet i försurningsfrågan samt åtgärder för att minska bilavgasutsläppen. På försurningsområdet inriktas arbetet på att nå anslutning från så många länder som möjligt till det nordiska förslaget om en minskning av svavelutsläppen med minst 30 26 under en tioårsperiod. Tio länder har nu utfäst sig att genomföra sådana utsläppsbegränsningar. I fråga om bilavgaser enades de nordiska miljöministrarna om att de nordiska länderna så snart som möjligt bör skärpa avgasreningskraven för nya bilar till en nivå som förutsätter användning av den mest avancerade teknik som f.n. finns tillgänglig. Det fastslogs att detta bör verkställas i samarbete med andra europeiska länder som arbetar med samma målsättning. Förslag till skärpta åtgärder inom landet för att minska utsläpp av luftföroreningar och hejda försurningen har lagts fram i olika sammanhang bl.a. av de av Grethe Lundblad nämnda utredningarna. Det fortsatta arbetet med dessa förslag ligger i linje med de förslag och beslut som kommit fram i det nordiska samarbetet. Arbetet inriktas således bl.a. på att före år 1993 minska svavelutsläppen med ytterligare minst 30 26 och att också effektivt minska kväveutsläppen. I den proposition om vissa kolfrågor som regeringen nyligen lagt fram redovisas kraftigt skärpta riktlinjer för svavelutsläpp från nya förbränningsanläggningar. Inom den aktionsgrupp mot försurningen som regeringen också tillsatt nyligen tas nu fram ett underlag för ett fortsatt åtgärdsprogram. Därvid kommer bl.a. bilavgasfrågorna, åtgärder vid befintliga anläggningar och inom skogsbruket och jordbruket för att minska markförsurningen att behandlas.

Herr talman! Jag vill gärna tacka statsrådet för ett utförligt och positivt svar. Det innehöll kanske inte direkt nyheter för politiker. Men jag tror ändå att det är bra att det blir fastslaget att även om vi pressar på för att få internationella åtgärder och åtgärder genom nordiskt samarbete, så får vi inte tappa bort den höga målsättning på miljövårdsområdet som har varit ett speciellt svenskt kännemärke genom åren. Jag anser nämligen inte att en anpassning till nordiska och internationella riktlinjer får orsaka en fördröjning av sådana planerade lagstiftningsåtgärder eller myndighetsåtgärder i Sverige som är möjliga för att ge befolkningen och naturen ett gott miljöskydd. Det är ju så att nordiska och internationella gränsvärden i stället för att utgöra ett stopp härvidlag skulle kunna vara minimigränsvärden som så att säga lyfter upp stater som har en enligt svenska mått mätt svag och eftersatt miljöpolitik — alltså där vi i Sverige har kommit mycket längre och därför har en helt annan målsättning. Jag tror det är väldigt viktigt att vi vidtar åtgärder i sådana fall då det gäller befolkningens hälsa mer än skogsägarnas plånböcker och naturvården. Enligt statsrådets egna uttalanden i den bilaga till budgetpropositionen som avser jordbruksdepartementet är det ju viktigt att beakta hälsovårdsaspekterna på miljövården.

Och jag skulle kunna konkretisera min fråga till att gälla de nämnda utredningarna, som nu AS Ra 3 Om gemensamma sedan ett eller två år är färdiga och remissbehandlade. Kommer förslag från — nordiska åtgärder regeringen på basis av t.ex. bilavgaskommitténs och kemikommissionens motlluftföroreningbetänkanden att läggas fram under detta kalenderår?

Herr talman! Det är verkligen inte avsikten med de åtgärder vi har vidtagit, att man skall ”tappa farten”. Men den här frågan har ju två aspekter: dels den nationella, dels den internationella. De internationella överenskommelser som vi söker träffa är naturligtvis betingade av att vi vet att det ”över oss” kommer så mycket utifrån. Därför driver vi de här frågorna på internationell basis när det gäller utsläppsnivåerna, och vi har gått in för ett förslag till reducering som skulle kunna tänkas bli accepterat av de 35 länder som är med inom ramen för ECE-konventionen. Men det är viktigt att dessa länder kommer i gång med sitt arbete, för vi är — för att kunna vända trenden och lösa problemen — beroende av att alla ställer upp bakom de här åtgärderna. En fråga som bilavgasfrågan är naturligtvis av den karaktären att det vore värdefullt om vi på bredare bas än när vi står ensamma kunde få denna typ av åtgärder genomförda. Vi avvaktar på den punkten det sammanträde som EG-kommissionen skall ha under april. Anledningen till detta är att vi vet att det nu finns en starkt positiv inställning på tysk sida och även i andra länder än Tyskland inom EG. Det skulle vara praktiskt och mycket värdefullt om vi kunde få en bred uppslutning även på denna punkt. Jag hänvisade ju i ett tidigare svar till att på Canadamötet ställde ändå tio länder upp på att det är angeläget att lösa problemet. Sedan har vi de inhemska problemen — om jag så får säga — som vi skall tackla. Det är problem som har anknytning till exempelvis jordoch skogsbruket. Där har aktionsgruppen, som bl.a. rymmer representanter för de nämnda sektorerna, till uppgift att ta fram ett underlag som det på mera kort sikt är angeläget att ha för att vi skall kunna möta problemen. Aktionsgruppens arbete sker, som jag sade, i samarbete med naturvårdsverket, och man har som utgångspunkt att någon gång i juni ha fått fram ett underlag för bedömningen av vilka åtgärder — Grethe Lundblad nämnde några — vi sammantaget skall vidta.
Herr talman! Jag vill gärna understryka vad Svante Lundkvist sade, och jag håller med om att det internationella och det nordiska samarbetet är viktigt. Naturligtvis är det mycket värdefullt om vi här i landet kan få en bredare bas för våra beslut. Men många miljövänner har kanske blivit litet rädda för att det breda 149 internationella samarbetet, på grund av att många länder ligger så mycket längre tillbaka när det gäller miljövårdspolitiken än Sverige, skulle innebära en försening även av åtgärder som kan vidtas på nationell bas. Om det skulle bli så att förseningar uppstår på grund av det internationella samarbetet, hoppas jag ändå att Sverige på vissa områden kan försöka agera som förtrupp i miljövårdsarbetet. Jag tror att också andra länder då följer med. Jag vill gärna tolka jordbruksministerns svar just på det sättet och hoppas att jag får rätt i den förhoppningen.
Herr talman! Om vi går bakåt i tiden och ser hur de här frågorna har hanterats från svensk sida tror jag att vi, utan att förhäva oss, kan påstå att vi har agerat förtrupp. Jag kan exempelvis nämna att vi redan i en rapport 1972 till den miljökonferens som FN då arrangerade här i Stockholm kom med de första synpunkterna i försurningsfrågan på internationell nivå. Vi har sedan dess drivit dessa frågor, och jag kan försäkra Grethe Lundblad att vi skall försöka hålla oss i täten även i fortsättningen.